Herr talman! Ansvaret för bostadsbyggandet är, som jag konstaterade tidigare, delat mellan kommunerna och staten. Staten fastställer det ekonomiska utrymmet för bostadsbyggandet, och det anslagna utrymmet för 1977 medger ett väsentligt ökat bostadsbyggande i förhållande till nuvarande igångsättning. Staten reglerar också låneförutsättningarna. Regeringen har sedan den tillträdde höjt lånetaket tre gånger. Den senaste höjningen är avpassad så att produktionskostnaderna i genomsnitt understiger lånetaket för flerfamiljshus i exploateringsområdena. Det innebär naturligtvis en kraftig stimulans för bostadsbyggandet. Därför ankommer det nu på kommunerna att planera och genomföra ett bostadsbyggande som tryggar en god bostadsförsörjning. Jag har sagt att bostadsbyggandet kommer att öka under hösten, och jag bygger det på en realistisk bedömning. Antalet ansökningar om bostadslån ökar nu i rask rakt ute på länsbostadsnämnderna. Antalet lägenheter i inkomna ansökningar hittills i år är något större än under motsvarande period förra året. Antalet lägenheter i inkomna ansökningar under juli och augusti i år är 11 96 högre än förra året. Det finns inte någon entydig förklaring till prisstegringarna inom bostadsbyggandet eller framför allt den ökade spridningen av priserna. Den minskade projektstorleken och mindre byggserier har bidragit till lägre produktivitet inom branschen. På många håll i landet kännetecknas byggmarknaden av en överhettning, främst till följd av att antalet byggföretagare och byggarbetskåren minskat snabbare än den totala byggvolymen inom området. Materialpriserna har under det senaste året stigit med 10 926. Arbetslönerna inklusive löneglidning och sociala avgifter har höjts med 22 26. Och övriga omkostnader — transporter m.m. — har ökat med 12,4 96. Utslagningen av medelstora byggföretag har varit omfattande under senare år, och på många mindre orter saknas helt byggföretag, vilket naturligtvis fördyrar de projekt som byggs. Att uppmärksamt följa prisutvecklingen på byggmateriel innebär naturligtvis att man inte sitter med armarna i kors om oacceptabla förhållanden uppstår. Vad beträffar Rolf Hagels förslag om en sänkt garanterad ränta vill jag upprepa att det i ett läge med begränsade resurser gäller att kompensera de betalningssvaga. Regeringen överväger åtgärder för att kompensera dem som drabbas hårdast av prisökningar och hyreshöjningar genom höjda bidrag. Mellan 100 000 och 125 000 pensionärer utan barn kommer att få högre bidrag till bostadskostnaderna fr.o.m. 1 januari 1978 i och med att möjlighet öppnas för dem att få statskommunala bostadsbidrag. För många av de inkomstsvaga grupperna verkar bostadsbidragen på så sätt, att 80 26 av en hyreshöjning täcks av ett ökat bostadsbidrag. I dag subventionerar staten kapitalkostnaderna för en nybyggd lägenhet med ungefär 140 kr. per kvm och år, och jag förstår inte hur en totalfinansiering eller införande av en bostadsbank skall kunna sänka kostnaderna för lägenheterna med ett enda öre. Tore Claeson sade att han skulle vänta med att ta upp en stor bostadspolitisk debatt tills jag senare hade besvarat hans interpellation. Jag tycker inte att han riktigt höll det löftet. Låt mig bara beröra det som hans fråga handlar om, nämligen hyresstoppet. Jag bara konstaterar att den framställning söm regeringen fått från hyresgäströrelsen inte innehåller några krav på hyresstopp.

Herr talman! Det torde för alla vara ett känt faktum att räntan är den tunga posten när det gäller hyran. För att man skall få klart för sig vilka effekter en bostadsbank med en låg och fast ränta då skulle få behövs det inte särskilt stora grubblerier. När man för in argumentet att det är kommunernas uppgift att förse kommuninvånarna med goda bostäder, måste man komma ihåg att den allmänna ekonomiska politiken i det här landet är sådan att kommunernas utgifter stigit i mycket rask takt. I stället för att höja kommunalskatterna har man i många fall höjt taxorna på vatten, el och gas, vilket i sin tur ytterligare driver upp hyreskostnaderna. Detta höjer ytterligare kostnadsläget och blir en hämmande faktor för ett ökat bostadsbyggande.

När momsen tas ut i full utsträckning på underhåll av fastigheterna i kommunerna, är det självklart att det medför argument för ökade hyreskostnader, och därmed är man med om att vrida upp prisskruven. När momsen höjer hyran genom att den slår på nyproduktionen får det exakt samma konsekvenser. För samhället kan det inte vara angeläget att hålla igen de utgifter som här har påtalats, utan angeläget måste först och främst vara att människor som går arbetslösa bereds möjligheter att arbeta inom bostadsproduktionen. Att summan av byggnadsarbetare har sjunkit är inte alls konstigt, för marknaden har varit otroligt orolig och människor har sökt sig till andra arbetsuppgifter trots att de har utbildning såsom byggnadsarbetare. Sedan sägs det att det är kännetecknande för situationen att mindre och medelstora företag i stor utsträckning har slagits ut. Men det är just vad som har berörts i båda inläggen här. Det är den tilltagande monopoliseringen inom byggnadsbranschen som slår ut små och medelstora företag, och det är en illavarslande utveckling som måste stoppas.
Herr talman! Jag skall i det här sammanhanget inskränka mig till en kommentar till frågan om bostadsbidragen med utgångspunkt i vad statsrådet Friggebo nyss sade om deras betydelse som en faktor för att klara problemen för många hyresgäster när hyrorna blir högre. Förbättrade bostadsbidrag är naturligtvis nödvändiga inslag i en social bostadspolitik, men flera och högre bostadsbidrag löser inte problemen med de höga hyrorna som ständigt höjs ännu mer — ett tema som jag har tagit upp i min fråga. Med nuvarande bostadspolitik kommer de här bidragen slutligen att hamna hos dem som spekulerar i människornas behov av en bostad. De kapitalistiska spekulationsoch monopolintressena återfinns ju i hela produktionsprocessen, från marken till det färdiga huset. De skillnader i bostadsstandard som beror på olika inkomst och betalningsförmåga måste alltså i huvudsak undanröjas genom en grundläggande förändring av bostadspolitiken, inte genom nya bostadsbidrag. I avvaktan på en sådan förändring är det emellertid nödvändigt att genomföra förbättringar av bostadsbidragen — betydligt större reella förbättringar än de som träder i kraft från årsskiftet och de som har aviserats. Vi anser f.ö. också att det individuella bostadsstödet skall vara en helt statlig angelägenhet med hänsyn till de fördelar det skulle innebära för kommunerna och de bidragsberättigade, bl.a. genom enhetliga regler och bidrag. Hur är det nu med de förändringar av bostadsbidragen som vi får från årsskiftet och med de aviseringar som har gjorts beträffande förändringar eller förbättringar? Såvitt jag har kunnat finna kommer de förändringar som träder i kraft från årsskiftet för en normal arbetarfamilj med normal hyra inte att innebära någonting alls. Hyrorna i vårt land är som bekant så höga numera att de gränser som har satts på 825 kr. resp. 975 kr., om man har en större lägenhet, betyder att alla nya hyreshöjningar som kommer får nära nog alla hyresgäster betala ur egen ficka utan att få förmånen av några höjda bostadsbidrag. Jag tror att det är rätt viktigt att fästa uppmärksamheten på detta och ta en grundlig funderare över om det inte finns anledning att göra rejäla förändringar, som inte bara så att säga följer med inflationen så att bidragen anpassas efter den. I nuvarande läge behövs ordentliga förändringar. Men jag vill, herr talman, understryka att man därmed i alla fall på intet sätt löser problemet med de höga hyrorna och hur man skall pressa ned boendekostnaderna.

Jag får meddela att fyllnadsval till utskott kommer att ske vid morgondagens sammanträde. Enligt till kammaren inkommet protokollsutdrag har valberedningen föreslagit att antalet suppleanter i konstitutions-, näringsoch arbetsmarknadsutskotten skall utökas från 17 till 18, i skatte-, socialförsäkrings-, utbildnings-, trafikoch jordbruksutskotten från 16 till 17 samt i finans-, social-, kulturoch civilutskotten från 15 till 16. Jag hemställer att antalet suppleanter i konstitutions-, näringsoch arbetsmarknadsutskotten bestäms till 18, i skatte-, socialförsäkrings-, utbildnings-, trafikoch jordbruksutskotten till 17 samt i finans-, social-, kulturoch civilutskotten till 16.

51, till statsministern, resp. 1977/78:52, och anförde: Herr talman! Riksbanksfullmäktige beslöt söndagen den 28 augusti 1977 efter samråd med regeringen att t. v. lämna det västeuropeiska va 111 lutasamarbetet och devalvera kronan med 10 96. Varför fördes inga förhandlingar med övriga medlemsländer i syfte att lösa Sveriges valutaproblem inom ramen för ett fortsatt svenskt medlemskap i valutaormen? Herr Feldt har också ställt följande fråga till statsministern: Hade ekonomiministerns uttalanden under våren och försommaren om kronans ställning och den svenska valutapolitiken hela regeringens stöd? Sistnämnda fråga har överlämnats till mig för besvarande, och jag tar upp båda frågorna i ett sammanhang. Sverige har sedan tre år tillbaka allvarliga bytesbalansproblem. Vårt underskott har ständigt ökat och beräknas i år komma att uppgå till 16,5 miljarder kronor, dvs. nära 5 96 av bruttonationalprodukten. Detta är ett resultat av många samverkande faktorer. Den viktigaste är den väsentligt snabbare kostnadsökning som under 1975 och 1976 inträffat i Sverige jämfört med andra länder. Det har därför stått klart att den allvarliga försvagningen av det svenska näringslivets konkurrenskraft måste brytas. Vissa åtgärder i detta hänseende vidtogs under vårens lopp. Under sommaren 1977 blev det uppenbart att ytterligare åtgärder måste tillgripas. En relativt kraftig devalvering av kronan skulle kunna vrida utvecklingen i positiv riktning tillräckligt snabbt. Jag tror att även herr Feldt — men här får han rätta mig om jag har fel — delar regeringens uppfattning om att devalveringen var nödvändig. Regeringen hade därvid också att avgöra om Sverige skulle fortsätta det europeiska valutasamarbetet, den s.k. ormen. Den tidigare regeringens beslut 1973 att ansluta kronan till valutaormen skedde, såvitt jag kunnat finna, utan att man närmare gjort klart för sig att detta krävde en med Förbundsrepubliken Tyskland likartad inriktning av den svenska ekonomiska politiken. Erfarenheterna under de gångna åren bekräftar att ett litet land som Sverige inte kan föra en oberoende ekonomisk politik och samtidigt hålla en fast kurs till en så dominerande valuta som D-marken. Mot denna bakgrund stod det klart för regeringen att ett fortsatt valutasamarbete med ormländerna skulle fordra antingen ofta återkommande justeringar av den svenska kronans värde eller en väsentligt närmare anpassning till den ekonomiska politik som bedrivs i Förbundsrepubliken Tyskland än vad som ansetts lämpligt och möjligt i Sverige. Regeringen fann inför dessa alternativ att Sverige borde lämna ormsamarbetet. Under sådana omständigheter framstod givetvis förhandlingar med de övriga ormländerna som helt meningslösa. Jag vill dock understryka att vi i god tid informerade de övriga ormländerna om vår inställning. Vad därefter gäller herr Feldts fråga om vissa av mig gjorda uttalanden överensstämde med hela regeringens uppfattning förmodar jag att han syftar på den intervju som jag gav för en utländsk fackpublikation i somras. Intervjun som skedde i juni månad publicerades kring månadsskiftet juli-augusti, och dess innehåll vantolkades i svensk press, inte minst av oppositionen. Svaret på herr Feldts fråga är att intervjun enligt den korrekta återgivningen i publikationen återgav regeringens inställning i valutafrågan. Jag vill till sist informera herr Feldt om att valutautflödet började redan i månadsskiftet maj-juni, alltså innan intervjun ägde rum. Sålunda inträffade ett betydande utflöde under de två första veckorna i juni kort efter avtalsuppgörelsen och de allmänna kommentarerna i samband därmed. Under den andra hälften av månaden förekom inget onormalt utflöde. Man kan också jämföra valutautflödet under juni och juli månader i år med motsvarande utflöde under valutakrisen i augusti och september förra året. Man kan då konstatera att utflödena under dessa perioder i själva verket var av ungefär samma storlek i förhållande till de underliggande bytesbalansunderskotten för respektive år.

Herr talman! I min ena fråga efterlyste jag statsministerns uppfattning om det stöd herr Bohman haft i regeringen för sina valutapolitiska uttalanden. Jag frågade inte efter herr Bohmans uppfattning om det stöd herr Bohman har i regeringen. I så fall hade jag vänt mig direkt till herr Bohman. Det hör till god parlamentarisk ordning att frågor av det här slaget besvaras av den som åtminstone till namnet är regeringschef och statsminister, men herr Fälldin demonstrerar på nytt sin ringaktning för parlamentarisk praxis och sin ovilja att inför riksdagen uppträda som regeringschef med en sådans ansvar. Med hänsyn till frågans principiella och ekonomiska vikt kommer den därför att ställas på nytt av Olof Palme till statsminister Thorbjörn Fälldin. Herr Bohmans svar på min andra fråga var på sitt sätt klarläggande. Det framgår för det första att den svenska regeringen inte gjorde något försök att nå en uppgörelse om en svensk devalvering med övriga ormländer och för det andra inte heller sökte nå en uppgörelse med övriga nordiska länder samt för det tredje att det egentliga syftet var att dra ut Sverige ur valutasamarbetet. För detta redovisar nu herr Bohman sina motiv. Men han har enligt min mening ingen ursäkt för att han skötte det hela så klumpigt att betydande irritation har skapats ute i Europa i allmänhet och bland övriga nordiska länder i synnerhet. Han inser tydligen inte att en konkurrensdevalvering av detta slag skapar så betydande problem för våra nära grannländer att det inte räcker att informera om en sådan åtgärd någon dag i förväg. Det hade krävts ett ordentligt samråd på regeringsnivå. Det hade också betytt att herr Bohman hade fortsatt den praxis som vi upprätthållit under många år. Nu bröt han den praxisen och försämrade förutsättningarna för nordiskt ekonomiskt samarbete i framtiden. Jag beklagar att jag måste konstatera detta. Men ändå, motiven till att Sverige lämnade ormsamarbetet ter sig fortfarande grumliga. Nu efteråt har herr Bohman förklarat att det skall föras en fast valutapolitik. Det blir inga nya devalveringar i Sverige så länge jag har något att säga till om, förklarade herr Bohman nyligen. Om det betyder att kronan skall ligga fast fram till 1979, varför kunde då inte herr Bohman genomföra devalveringen inom ormen och sedan föra den fasta politik han nu talar om? Den enda slutsats man möjligen kan dra av det som nu skett är att herr Bohman i själva verket planerar att göra vad många i dag fruktar, nämligen att tillåta ett fortsatt fall av den svenska kronans värde.

Herr talman! Herr Feldt har ställt två — låt mig kalla dem så — raka frågor till mig, nämligen om varför vi inte ville förhandla om fortsatt samarbete inom ormen och om jag hade regeringens stöd för vissa uttalanden om valutapolitiken. Jag har givit herr Feldt ett heltäckande svar på båda de av honom uppställda frågorna. Herr Feldt gör emellertid därutöver gällande att den åtgärd vi har vidtagit har förorsakat betydande irritation och svårigheter utomlands och att den betraktas som en konkurrensdevalvering. Herr Feldt har fel på den punkten. Det organ som prövar om detta är en konkurrensdevalvering eller inte är Internationella valutafonden, och vi har allt stöd från det hållet för den av oss vidtagna åtgärden. Vi har också mött utomordentligt stor förståelse runt om i Europa för den åtgärd som vi har vidtagit. Men jag vill gärna tillägga att jag tycker att det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna i oppositionsställning har infört nyheten att diskutera devalveringsfrågor här i Sveriges riksdag. Det hörde faktiskt till det som inte förekom på den tid de nuvarande regeringspartierna satt i opposition att man diskuterade vår valutas styrka eller svaghet, behovet av kursjusteringar i det ena eller andra hänseendet. Sådana diskussioner kan utlösa spekulationer som i värsta fall kan försätta statsmakterna i en tvångssituation. Jag vill påminna om att jag i början av juni, omedelbart efter avtalsrörelsen, på grund av en socialdemokratisk fråga var tvungen att diskutera devalvering här i kammaren. I den ekonomiska debatten stod sedan Sveriges förutvarande finansminister i talarstolen och återgav frågor av typen: ”När kommer Sverige med den andra devalveringen?” ”Vi har nu fått den första. När kommer nästa?” Den som förstorade upp, vantolkade och gav ett helt felaktigt intryck av den intervju som jag gav i juni månad var oppositionsledaren, herr Palme själv. Om det var någonting som kan ha skadat den svenska valutans ställning så var det detta. Och nu konstaterar jag att det i den socialdemokratiska pressen under den senaste månaden har förekommit cirkulärartiklar, härrörande från herr Hjalmarsson, socialdemokraterna, med frågor som: ”När kommer den fjärde devalveringen?” Jag tycker, herr Feldt, att detta är ett ansvarslöst beteende som ni visar nu för tiden.

Herr talman! Herr Bohman säger att han ute i världen har mött stor förståelse för den svenska åtgärden. Det vore faktiskt värdefullt om riksdagen, genom konkreta exempel, kunde upplysas om vilka det är som har uttalat den stora förståelsen. Jag har inte mött någon av dem. Sedan påpekar herr Bohman att det är ovanligt att devalvering och valutapolitiska frågor diskuteras i den svenska riksdagen. Det är riktigt. Men varför gör vi det nu, herr Bohman? Jo, därför att utan förvarning, utan kontakter med oppositionen, utan en antydan till samråd i en så grundläggande ekonomisk fråga byter herr Bohman valutapolitik, kastar Sverige ut i ett nytt och okänt experiment. Det lilla Sverige skall som enda industriland i Europa sväva fritt. Kronan skall skvimpa omkring i en korg, som herr Bohman egenhändigt har konstruerat, och ingen vet något om framtiden. Det enda vi har att bygga på är de uttalanden som ekonomiministern gör om framtiden. Och så säger herr Bohman att nu skall det icke devalveras mer. Nu skall kronan ligga fast. Till det gör jag den enkla kommentaren att i så fall hade det ju varit fullt möjligt att undersöka om Sverige hade kunnat stanna kvar i ormsamarbetet — om nu tanken icke är att kronan skall fortsätta att sjunka i förhållande till våra stora handelspartners. Ge nu besked, herr Bohman! Är det en fast valutapolitik som Sverige skall bedriva, varför hade den då inte kunnat bedrivas inom ramen för ormsamarbetet? Om det inte är fallet — och det är den hypotesen som i dag naturligtvis ger många människor anledning att fundera över vad regeringen avser — skulle ju ett fortsatt ormsamarbete ha gett Sverige vissa fördelar och vissa nackdelar. Men vi hade åtminstone vetat vad det innebär. Ovissheten, oklarheten om den framtida valutapolitiken har herr Bohman genom sitt inlägg nu och anklagelsen mot mig för ansvarslöshet inte gjort det minsta för att skingra — och det är ändock ekonomiministerns första skyldighet att skapa klarhet om sin egen politik.

Herr talman! Herr Feldt får förlåta mig, men jag tror inte att herr Feldt talar i god tro, när herr Feldt för fram sina synpunkter. Så okunnig om ekonomiska ting och så okunnig om valutapolitiska frågor kan inte den förutvarande biträdande finansministern rimligen vara. Det skulle ha varit allvarligt. Även om jag tycker att ni gjorde många fel tidigare, så tror jag inte att herr Feldt kan vara fullt så okunnig. Men när herr Feldt nu säger att han inte har träffat någon som har hyst förståelse för de av den nuvarande regeringen vidtagna åtgärderna, så kan det möjligen bero på att herr Feldt inte längre har det officiella umgänge som herr Feldt hade tidigare, när herr Feldt åkte runt och diskuterade sådana här frågor med Valutafondens folk i Washington. Jag kan till herr Feldt själv överlämna protokoll som bevisar att jag har rätt. De är som bekant visserligen inte offentliga, men så mycket förtroende har jag ändå för herr Feldt att jag kan överlämna dem till honom. Vårt beslut att lämna valutaormen har jag motiverat. Vår valuta svävar icke fritt omkring, utan den ligger i en korg. Vi kommer att följa med i utvecklingen av de andra valutorna i den korgen. Det innebär icke att valutan flyter fritt. Om herr Feldt behöver ytterligare information om de bevekelsegrunder som de valutapolitiska myndigheterna har i frågan vill jag hänvisa herr Feldt till vice riksbankschefen Hans Lundströms artikel i det senaste numret av Ekonomisk debatt — någon lärdom kan säkert herr Feldt dra av den artikeln.

Herr talman! I och för sig tycker jag att herr Bohman borde kunna använda tiden bättre i denna talarstol än till att diskutera mina kunskaper. Jag har redan en gång tidigare varnat honom för att syssla med den hanteringen — det kan slå tillbaka på honom själv! Men det råkar nu vara en viktig fråga, som vi skall diskutera på en mycket begränsad tid. Det enda herr Bohman upprepar är att vår valuta ligger i denna korg och att den ligger fast där. Det är bara det felet med motiveringen att om denna korg rör på sig — och det kan den göra, av en rad olika skäl, t.ex. om dollarn faller i värde — vad händer då med kronan? Faller då också kronan i värde gentemot övriga europeiska valutor? Och vad händer om det uppstår en ny spekulation om den svenska valutan? Hur kommer då regeringens politik att vara? Gentemot vilka valutor kan vi räkna med någorlunda stabilitet i framtiden? Jag tror att herr Bohman är ett offer för en rad teoretiska konstruktörer —- ekonomiska doktorer och andra — som han omger sig med och som nu har hittat på en ny listighet: att försöka skapa föreställningen att detta är räddningen ur någonting som emellertid är mycket allvarligare. Sverige kommer dock inte att kunna lösa sina ekonomiska problem bara med hjälp av herr Bohmans korg. Sverige kan däremot lösa sina ekonomiska problem om herr Bohman för en vettig ekonomisk politik och exempelvis ser till att inflationen i landet stoppas. Jag är rädd för att en fortsatt inflationspolitik tillsammans med den här korgen, där den svenska kronan flyter omkring, kan leda till en mycket allvarlig situation för landet.

Herr talman! Jag uppskattar i högsta grad herr Feldts omtanke och hans rädsla för inflationen. Den kom bara inte till uttryck när herr Feldt satt i regeringen — tyvärr! Om vi — för att återkomma till sakfrågan — hade varit kvar i valutaormen, herr Feldt, hade vi nu i Sverige varit tvungna att antingen föra samma hårda och restriktiva politik som tyskarna har gjort — men jag har aldrig hört att socialdemokraterna begärt att vi skulle föra en så hård politik — eller också räkna med, om den tyska marken fortsätter att stiga, att justera den svenska kronans värde vid upprepade tillfällen. Inför de alternativen valde vi att lämna ormen. Men vi band kronan i korgen, och i den korgen ligger våra 15 viktigaste handelsländers valutor. Det innebär alltså att om det görs vissa justeringar i kurserna på de valutor som ingår i korgen blir den svenska kronans värde relativt sett opåverkat. Vi ligger alltså på en oförändrad nivå i relation till de länder med vilka vi utövar handel. Detta är just det fina med sådana ”korglösningar”. Det innebär alltså även att om dollarn skulle sjunka i värde blir vår konkurrenskraft gentemot dollarn i stort sett oförändrad, men inte bara i förhållande till dollarn, eftersom vårt värde påverkas också av de andra 14 valutorna. Detta skapar en stabilitet för framtiden som herr Feldt — om han har omtanke om vår handel och vår ekonomi — borde vara tacksam för och glad över.
Herr talman! Vi får återvända till det här ämnet när vi har litet mer tid på oss, både herr Bohman och jag. Låt mig bara med anledning av talet om den ohyggligt hårda och hemska politik som skulle ha krävts om vi stannat kvar i ormsamarbetet påpeka att Danmark är kvar, Norge är kvar, Beneluxländerna är kvar och den österrikiska schillingen är i realiteten knuten till D-marken. En rad länder har funnit det med sina intressen förenligt att stanna kvar i ormen och är tydligen beredda ätt behärska ekonomin i så måtto. Frågan är: Lämnar vi ormen för att kunna föra en bohmansk inflationspolitik även nästa och följande år? Det är den grundläggande fråga som alla naturligtvis ställer sig. Varför gör vi detta? Är det för att vi skall slippa de krav som ett valutapolitiskt samarbete ställer på oss? Är det för att vi skall halka vidare i den utförsbacke som denna inflationspolitik fört oss in i? Vi får väl se. Herr Bohman har lovat att om någon vecka presentera sin syn på den ekonomiska politiken. Jag råder herr Bohman, för att inte kronan skall råka i omedelbara svårigheter, att presentera en mycket bra ekonomisk politik.

Herr talman! Nu har inte herr Feldt haft tid att läsa Lundströms artikel. Om han läst den hade de här frågorna inte behövt ställas. Att vissa länder stannar kvar i ormen innebär inte att de länderna är problemfria. De har i dag mycket stora bekymmer, och det tror jag herr Feldt är klart medveten om, liksom om att opinionen i de här länderna — framför allt i Norge och Danmark — var starkt delad i den situation som förelåg i höstas. Jag upprepar på nytt: Anledningen till att vi har bundit vår valuta till korgen är att vi på det sättet bibehåller vår konkurrenskraft relativt sett oförändrad i förhållande till de länder som vi har handelsutbyte med. Det är av omtanke om Sveriges ekonomi vi vidtagit den här åtgärden, herr Feldt.
Herr talman! Jag skall ge herr Bohman ett litet problem att fundera över. I den här korgen har dollarn givits dubbelt så stor betydelse som den egentligen skulle ha med hänsyn till den amerikanska marknadens del i vår utrikeshandel. Det ligger möjligen en tanke bakom detta. Men effekten blir i varje fall att om dollarn fortsätter att sjunka gentemot de europeiska valutorna så sjunker kronan med dollarn, visserligen inte i samma takt men ändå i snabbare takt än om någon annan enskild valuta sjunker. Jag tycker att herr Bohman skall försöka förklara för oss hur vår valuta den närmaste tiden, med tanke på de stora amerikanska betalningsunderskotten, kan vara stabil i förhållande till de västeuropeiska valutorna om vi i realiteten blir kedjade till dollarn — om än med en svag länk. Vad herr Bohman har gjort är att han fört över oss från en DM-standard till en dollarstandard. Det kanske är sanningen bakom allt talet om den välsignelsebringande korgen.
Herr talman! Jag tror inte att vi skall fortsätta den här följetongen längre. Jag vill bara tala om för herr Feldt att värdet av de olika valutorna i korgen har avvägts med hänsyn till den vikt som resp. valuta och resp. land har för den svenska ekonomin och den svenska handeln.
Herr talman! För herr Bohmans upplysning och för protokollet: Dollarn har givits dubbelt så stor betydelse som den skulle ha om den bara vägts in med hänsyn till sin andel i Sveriges utrikeshandel. Jag har försökt ta reda på varför, men jag har inte fått något svar. Herr Bohman kanske till nästa gång vi träffas kan fundera ut ett lämpligt svar på den frågan. Den är inte ointressant med tanke på vilken valutapolitik vi kommer att ha i framtiden.

21, och anförde: Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig om regeringen, i syfte att stoppa inflationen, avser att vidta åtgärder för att exportföretagen verk ligen skall sänka sina priser som en följd av devalveringen. Nr 10 Jag har redan i våras här i kammaren klargjort hur en devalvering Tisdagen den kan väntas fungera. Jag vill i anledning av Jörn Svenssons fråga i korthet 18 oktober 1977 återkomma till ämnet. — — För att en devalvering skall lyckas krävs att de svenska exportpriserna Om åtgärder för att sänks relativt, dvs. i förhållande till konkurrenternas priser. Detta behöver förmå exportföreinte nödvändigtvis ske genom prissänkning i absoluta tal. Det kan också = tagen att sänka sina äga rum genom att de svenska exportföretagen höjer sina priser i lägre = priser takt än konkurrenterna. Att Jörn Svensson anser sig inte kunna konstatera några relativprisförändringar drygt en månad efter devalveringen kan till en del förklaras av att någon prisstatistik för den aktuella perioden ännu inte finns tillgänglig. Som jag framhöll i mitt svar i våras tar det viss tid innan en devalvering får den avsedda effekten. Om man studerar den statistik som finns beträffande exportoch importpriser och tar importpriserna som ett mått på vad de svenska företagen har att konkurrera med, kan man konstatera att den i april genomförda kursjusteringen har börjat slå igenom. Exportpriserna har hittills i år, dvs. t.o.m. augusti, sjunkit med ca 5 96 i förhållande till importpriserna. Hela denna skillnad kan dock inte förklaras av devalveringen i april och av den ökade förmåga de svenska företagen får att gå ut på exportmarknaden och konkurrera. Andra faktorer, exempelvis kaffeprishöjningarna, kan ha inverkat på statistiken. Regeringen förväntar sig självfallet, i enlighet med vad som uttalades i augusti i samband med devalveringsbeslutet, att företagen skall utnyttja möjligheten att förbättra sin konkurrenskraft och öka försäljningsvolymen. På områden där företagen har gått med stora förluster och där priserna är internationellt bestämda kan naturligtvis en prisanpassning ta längre tid utan att man för den skull kan tala om att åtgärden blivit resultatlös. På massamarknaden har devalveringen gjort det möjligt för de svenska företagen att möta de lägre nordamerikanska priserna och därmed bättre hävda sig på den västeuropeiska marknaden. För delar av verkstadsindustrin finns det klara tecken på att relativprissänkningar sker och att konkurrensläget förbättrats. I sin höstrapport räknar konjunkturinstitutet med att devalveringen skall leda till en sänkning av de relativa exportpriserna som successivt under nästa år kommer att leda till en återvinning av förlorade marknadsandelar. Med beslutet att lämna valutaormen och de genomförda kursjusteringarna samt den allmänt strama politik som förs har regeringen skapat förutsättningar för en förbättrad konkurrenskraft och för att svenska företag i större utsträckning skall söka sig ut på exportmarknaderna. Några ytterligare åtgärder är därför icke påkallade. Därmed har jag, herr talman, uttömmande besvarat herr Svenssons

Herr talman! Jag tackar för svaret. Under en lång följd av år undergick exportpriserna en långt starkare ökning än de inhemska priserna. Vinsterna inom exportnäringen var avsevärda och den allmänna lönsamheten där uppenbart större än för hemmamarknadsföretagen. Exportvinsterna drev i hög grad på den inhemska inflationen. När nu situationen sedan någon tid har vänt, vill inte exportföretagen anpassa sin prispolitik i motsvarande grad. De väljer tydligen hellre att ha en mindre exportvolym och hålla uppe priserna än att sänka priserna och öka exportvolymen. Detta har direkt betydelse för sysselsättningen. En högprispolitik som accepterar en begränsad exportvolym slår hårdare än något annat på sysselsättningen i de exportberoende näringarna. Det kan inte vara exportföretagens ensak vilken prispolitik de för. Nu vägrar regeringen emellertid inte bara att göra något åt exportpriserna som sådana, utan regeringen ställer sig direkt på kapitalets sida i ytterligare två hänseenden. Dels avvisar man hela tiden tanken att på något sätt begränsa företagens kapitalexport, dels gör man hellre så att man devalverar valutan än att man påverkar exportpriserna direkt. Storindustrins internationella prispolitik får alltså betalas av hemmamarknaden och av löntagarna. Min fråga är alltså: Varför stöder regeringen ett sådant dubbelt gynnande av de stora exportindustrierna på folkflertalets bekostnad utan att se till att de får sin del av den börda som skall bäras? I anslutning till den här kommentaren vill jag också från vpk:s riksdagsgrupp till regeringen framföra att vi tycker det är litet märkligt att man bryter mot praxis när det gäller besvarande av frågor. Frågeinstitutet är ju till för att man snabbt och effektivt skall få en kortfattad diskussion om aktuella frågor. Det har hittills alltid varit praxis att om inte mycket speciella skäl har hindrat ett statsråd att svara inom en vecka, så har man besvarat frågorna inom den tiden. Nu har det ställts ett helt knippe vpk-frågor om inflationen, om den aktuella ekonomiska problematiken. Vi har noterat att de har spritts ut vid olika tillfällen och att på det sättet den tid som hittills annars varit praxis har överskridits betydligt. Vi tycker att en regering skall hålla sig för god för den sortens taktiska manipulationer.

Herr talman! Bertil Zachrisson har frågat mig när direktiven till den varslade utredningen om särskild rundradio kommer att offentliggöras och på vilket sätt utredningen kommer att ges en bred parlamentarisk förankring. Frågan om särskild rundradio har behandlats av två av de tre radioutredningar som arbetat på senare tid. 1960 års radioutredning ägnade denna fråga stor uppmärksamhet och lade fram ett förslag som innebar att olika organisationer skulle ges möjlighet att bedriva radiosändningar. 1974 års radioutredning ansåg det vara angeläget att vidga etableringsrätten till ideella, religiösa, fackliga och politiska folkrörelser. Man tog därför upp ämnet till behandling, trots att det inte ingick i utredningens uppdrag enligt direktiven. Utredningen deklarerar i full enighet en positiv inställning till tanken på särskild ljudradio och television. Den förklarar vidare att dess principiella uppfattning att staten har ett yttersta ansvar för hur den samlade rundradioorganisationen fungerar är väl förenlig med att ett avgränsat område förbehålls för annan programverksamhet än sådan som bedrivs på statligt uppdrag. Utredningen säger sig också vara allmänt positivt inställd till att etableringsrätten utvidgas så att en programverksamhet av det slag det här gäller kan komma till stånd i radio och television. De principiella frågor som har samband med införande och drift av särskild ljudradio och television har belysts i de nämnda utredningarna. En rad praktiska, organisatoriska och tekniska problem måste lösas innan slutlig ställning tas till frågan om särskild rundradio skall införas. Jag har bedömt bästa arbetssättet vara att till utbildningsdepartementet knyta en sakkunnig med uppgift att biträda vid beredningen av dessa praktiska frågor. Mitt svar på Bertil Zachrissons fråga är alltså att vad det nu gäller är en beredning inom utbildningsdepartementet inom ramen för arbetet med radiopropositionen. Det ligger i sakens natur att några direktiv inte utfärdas för en sådan inomdepartemental beredning. Regeringens ställningstagande till en framtida försöksverksamhet med särskild ljudradio och television kommer att redovisas i vårens radioproposition.

Herr talman! Idén om en s.k. särskild rundradio för organisationer och folkrörelser har, som utbildningsministern påpekat, bearbetats i flera utredningar. Det finns i folkrörelserna ett starkt intresse för en bättre kontakt med radiomediet. Men hittills har förslaget varje gång strandat på tekniska svårigheter och bristande överblick över de mediepolitiska konsekvenserna. Den senaste radioutredningen är ett exempel på det. Utredningen visar på behovet men också på de mycket stora svårigheterna med att nå en acceptabel lösning. Det övervägande antalet remissinstanser är mycket frågande för att inte säga avvisande till förslaget. Man pekar på flera håll på svårigheten att organisera en särskild rundradio så, att inte de ekonomiskt och kommersiellt starka får övertag och tar hand om det mesta. Den kommersiella radio som riksdagen avvisat skulle då kunna smygas på medborgarna bakvägen så att säga. Tekniskt är förslaget mycket bristfälligt, i den mån man kan kalla det ett förslag — det gör inte radioutredningen — det är snarast en skiss. Televerket, som har lagt fram den här skissen ursprungligen, har räknat med att i gynnsammaste fall skulle vi kunna få 200 stationer med en räckvidd på mellan 5 och 10 kilometer, i vissa fall bara på ett par kilometer. Totalt skulle endast 2 96 av landets yta täckas, och ungefär en tredjedel av landets befolkning skulle inte få någon glädje av de nya sändarna. Det skulle bli en ”allemansradio” för tätorter, om man vill travestera utbildningsministerns idé om allemansradio. Glesbygden, som kanske har väl så stora behov av kommunikationer av det här slaget, ställs vid sidan. Det säger sig självt att detta är ett alldeles för ofullgånget förslag för att det på något sätt skulle kunna läggas till grund för ett mera seriöst beslut. Om en särskild rundradio införs, såsom utbildningsministern tydligen har tänkt sig, blir ju konsekvensen att Sveriges Radios ensamrätt slås sönder. Det blir möjligt för organisationer att etablera radiosändare. Detta är verkligen inte en praktisk fråga utan i hög grad ett principiellt ställningstagande med långtgående och svåröverskådliga konsekvenser. Vilka blir det som har ekonomiska och personella möjligheter att vara med? Vilka är riskerna för att vi smygvägen får in reklam? Det här är inte praktiska frågor utan i hög grad principiella frågor, och radioutredningarna har på intet sätt besvarat alla de här frågorna. Jag antar att utbildningsministern inte menar att man i departementet på några månader i en sluten utredning — som inte ens en gång är en utredning, eftersom den inte har några direktiv — skulle kunna ge svar på dem. Därför är min fråga: Skall vi i radiopropositionen få besked om direktiv till en utredning, som då skall tillsättas?

Herr talman! Jag har med stort intresse tagit del av den artikel som Bertil Zachrisson skrev i Arbetet, där han bl.a. säger att behovet av en sådan verksamhet är väl dokumenterad. Jag har tagit bl.a. det som en utgångspunkt för det arbete som bör bedrivas. Det räcker nämligen inte med att man gång på gång påstår att behovet är väl dokumenterat. Man måste också ta itu med de frågor som Bertil Zachrisson så skickligt formulerade nyss. Det är bl.a. det vi sysslar med i beredningen inom utbildningsdepartementet. En avgränsning mot kommersiella intressen kan naturligtvis ske på olika sätt. Man kan förbjuda reklam och sponsorverksamhet. Man kan säga att programverksamheten i sin helhet skall bygga på frivilliga insatser och att de som medverkar i programmen inte skall ha någon ersättning. Framför allt kan man peka på det faktum att sändningarna når ett ytterst begränsat område. Jag har bedömt det som viktigt att man, sedan flera radioutredningar pekat på vikten av denna verksamhet, nu får fram ett förslag som riksdagen kan ta ställning till om en försöksverksamhet på det här området. I samband med det bör man naturligtvis överväga hur det administrativa ansvaret för en sådan försöksverksamhet skall förankras. Innan definitiv ställning tas till frågan om ett permanent införande av särskild ljudradio och TV bör naturligtvis också en utvärdering av försöksverksamheten ske. Där bör självfallet parlamentariker medverka. Då är det också självklart att utvärderingen blir föremål för en remissbehandling.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att behovet är mycket väldokumenterat. Jag sade också det i mitt anförande nyss. Men att säga det är någonting annat än att svara på frågan om vi är beredda att också ge besked när det gäller alla de principiella överväganden och frågeställningar som måste lösas för att man skall kunna möta behovet. Det är alldeles uppenbart att remissinstanserna och radioutredningarna, som sysslat med de här frågorna, inte kan ge svar på den frågan. Och jag skulle vara utomordentligt förvånad om utbildningsministern menar att en man utan kontakt med alla organisationer och partier skulle veta svar på alla dessa gåtor, som ingen under flera decennier kunnat ge några svar på. Vi skall från socialdemokratiskt håll utomordentligt gärna medverka i en sådan utredning. Vi tror att det är angeläget att försöka möta behovet. Men det är viktigt att det blir en utredning som får arbeta förutsättningslöst med organisationer som är intresserade, som kan möta olika regioners intressen och olika organisationers behov i en bred försöksverksamhet. Det bästa vore naturligtvis om den här försöksverksamheten förankrades i samarbete med lokalradion, som enligt sitt remissvar är beredd att medverka i ett sådant arbete. Det fina med det skulle vara att försöken kunde ske inom radiolagens hägn. Nu är utbildningsministerns svar suddigt, om jag får uttrycka mig litet milt. Det är fortfarande inte riktigt klart om det som nu är i gång i departementet är en beredning för en proposition med färdiga förslag om en särskild radio eller om det bara är ett förberedande arbete för en kommande utredning och en försöksverksamhet. Det skulle jag vilja ha ett besked om.

Herr talman! Jag tycker det är en riktig bedömning Bertil Zachrisson gör när han säger att regeringen nu tar itu med frågor som legat obearbetade i decennier. Det tycker jag är en viktig uppgift. Jag kan inte i dag svara på vad vi kommer fram till i beredningen — den sker naturligtvis i nära samverkan med organisationer och andra berörda parter. Vår avsikt är att redovisa förslagen för riksdagen i radiopropositionen för att bereda riksdagen tillfälle att pröva denna fråga innan en försöksverksamhet dras i gång. På det sättet kan vi föra frågan framåt efter flera decennier av stillestånd och samtidigt bereda riksdagen en möjlighet att pröva den i sedvanliga parlamentariska former.

Herr talman! Det är — låt vara i mild form — ett rätt tydligt maktspråk som utbildningsministern använder. Låt mig ta ett enda exempel: KF. Det är en av de organisationer som naturligtvis kan ha starkt intresse av en särskild rundradio. KF påtalar i sitt remissvar alla de risker som finns för att organisationer kan få bidrag från näringslivet och att kapitalstarka individer blir favoriserade av en sådan radio och riskerna för att vi därigenom smygvägen för in en reklamfinansierad ljudradio. Det är bara en fråga bland många. Det är klart att det är intressant att få reda på om man fortsättningsvis kommer att kunna få en debatt om detta, dvs. om det är en beredning för en kommande utredning som pågår eller vi kommer att ställas inför fait accompli i form av ett förslag som läggs på riksdagens bord. Jag anser att regeringen är skyldig att ge riksdagen ett besked i den frågan. Och det beskedet bör lämnas nu — organisationerna bör, inte minst med tanke på den skepsis de visat inför förslaget, ha en rimlig chans att förbereda sig inför det förslag som utbildningsministern kan tänkas framlägga.

Herr talman! Nej, Bertil Zachrisson, maktspråk är mig främmande, även i detta sammanhang. Vad jag eftersträvar är en dialog. Hur kan man säga att man ställs inför fait accompli om regeringen i sedvanlig form presenterar en proposition för den svenska riksdagen? Skall den nya regeringen inte ens få framlägga förslag för riksdagen för sedvanlig parlamentarisk behandling? Det är väl ändå bra — jag upprepar detta — att det behov som herr Zachrisson sagt är så väl dokumenterat nu kan tillfredsställas efter decennier av stillestånd? Jag hoppas att vi gemensamt skall kunna komma fram till en lösning av de svåra problem som Bertil Zachrisson antytt här i dag.
Herr talman! Det är alldeles klart att regeringen skall framlägga propositioner. Det hoppas jag att den fortsätter med och inte låter livet stanna. Men det vanliga är att propositionerna är väl förberedda genom ett ordentligt utredningsarbete som är offentligt och sker efter direktiv och där remissinstanser av olika slag haft en möjlighet att komma till tals — då kan riksdagen också få en genomlysning av problemen när den skall behandla propositionen. Men att låta en man instängd på utbildningsdepartementets vind framlägga förslag som sedan är färdiga att behandlas av riksdagen är inte vad vi vanligtvis brukar betrakta som en demokratisk beslutsprocess.
Herr talman! Jag kan försäkra Bertil Zachrisson att inga medarbetare numera är instängda på några vindar i utbildningsdepartementet.
Herr talman! Då är det utomordentligt egendomligt att inte den utredning som tydligen pågår kan få vistas ute i friska luften och tala med folk på vanligt offentligt språk, som varit brukligt tidigare här i landet när det gällt utredningsarbete.
Herr talman! Den praxis när det gäller att förbereda en proposition som vi nu har i utbildningsdepartementet skiljer sig i formellt hänseende inte på något sätt från vad som tidigare har tillämpats. Öppenheten är i varje fall inte mindre.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat när utbildningsministern beräknar att en redovisning av utfallet av de nya antagningsreglerna för högskolan kan ske och vilken utvärdering dessa kommer att bli föremål för och om man kan förvänta sig att eventuella missförhållanden re sulterar i förslag till justering av antagningsbestämmelserna. Bakgrunden till frågan är bl.a. enligt Ingrid Sundberg att många studerande upplevt antagningsreglerna som krångliga och att många med besvikelse konstaterat att inte ens mycket höga betygspoäng räckte för tillträde till önskad utbildning. Daniel Tarschys har frågat vilka slutsatser regeringen drar av vårens och sommarens erfarenheter av antagningssystemet till den nya högskolan. De båda frågorna avser delvis samma ämne varför de kan besvaras gemensamt. Låt mig först erinra om att de regler som gäller för behörighet och antagning grundar sig på beslut av riksdagen 1972 och 1975, vilka föregicks av ett omfattande utredningsarbete inom kompetensutredningen och kompetenskommittén. Avsikten med de nya reglerna har bl.a. varit att göra det möjligt för nya grupper att vinna tillträde till högskolan. Härmed vidgas dessa gruppers möjligheter att studera, samtidigt som en jämnare social rekrytering till högskolan kan åstadkommas. Vi har velat fästa avseende vid de sökandes hela faktiska meritering för tillträde till utbildning. Därför har arbetslivserfarenhet införts som en viktig faktor för behörighet och vid urvalsförfaranden. En redovisning av utfallet av de nya behörighetsoch urvalsreglernas tillämpning i höstas föreligger redan. Universitetsoch högskoleämbetet har nämligen gjort en sammanställning beträffande den centrala antagningen till utbildningslinjer. Det är uppenbart att ett mycket stort antal studerande har anmält sig inför höstterminen utan att senare påbörja utbildningen. Detta kan delvis bero på att den nya högskolan väckt ett intresse för studier som i många fall inte omedelbart har omsatts i verkligheten. Det är därför också svårt att enbart med utgångspunkt i höstens erfarenheter dra långtgående slutsatser om de nya reglernas betydelse på någon sikt. Effekten av de nya urvalsreglerna kan ju ha påverkats av att en ovanligt stor andel äldre sökande anmält sig eftersom ett uppdämt behov kan ha funnits. Vad beträffar det omdiskuterade förhållandet att även sökande med toppbetyg från gymnasieskolans treåriga linjer ej blivit antagna så bör det betonas att det är en effekt som uppkommit vid några få hårt spärrade utbildningslinjer. Jag räknar med att det uppföljningsarbete kring högskolereformen som nu pågår inom universitetsoch högskoleämbetet skall ge ett underlag för att rätta till ej avsedda effekter av de nya reglerna. Självfallet kommer jag att vara beredd att ompröva reglerna om det visar sig motiverat. I vad sedan gäller själva systemet för anmälan och antagning har jag full förståelse för synpunkten att det hela blivit svårt och komplicerat. Det är emellertid också viktigt att komma ihåg att systemet har utformats med hänsyn till de nya med nödvändighet delvis komplicerade reglerna. Uppgifter måste ju samlas in från de sökande, t.ex. för att det skall vara möjligt att ta hänsyn till arbetslivserfarenhet vid behörighetspröv ning och urval och därmed uppnå den jämnare rekrytering som jag nyss har berört. Jag har erfarit att universitetsoch högskoleämbetet har en arbetsgrupp som bl.a. skall pröva vilka förändringar av anmälningsoch antagningssystemets tekniska och organisatoriska utformning som kan och bör genomföras på kort sikt. Jag räknar med att det är möjligt att tämligen snabbt, dvs. redan inför hösten 1978, vidta förändringar och förenklingar av systemet.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utbildningsministern för svaret, som ju visar att utbildningsministern inte är obekant med de svårigheter som dykt upp. De krångliga blanketterna har fått många begåvade elever att drömma mardrömmar, och felaktigheter i kurskataloger har fått besvärliga följder för enskilda. Flera sökande har fått besked om att de varit antagna och sedan meddelande om att det inte fanns plats för dem. Några teologer som nästan var färdiga med sina studier fick det beskedet på ansökan till de sista kurserna att de inte var behöriga. Fler exempel skulle kunna anföras. Sådana här saker har med all säkerhet nu, när terminen varit i gång ett tag, rättats till, och felaktigheterna är — får vi hoppas — ett minne blott. När jag frågat utbildningsministern om en utvärdering var det inte i första hand en sammanställning jag ville ha utan just de synpunkter som utbildningsministern gav i sitt relativt utförliga svar. Jag skulle vilja ställa en kompletterande fråga. Utbildningsministern säger att ett mycket stort antal studerande har anmält sig inför höstterminen utan att senare påbörja utbildningen. Min fråga är: Har platserna blivit fyllda? Eller uppstod sådana svårigheter att man inte kunde klara att fylla platserna och att därmed många som skulle ha kunnat göra det inte fått komma in på utbildningen? Det vore också intressant att få besked om när vi kan få en redovisning av hur antagningen till enskilda kurser har fungerat, dvs. hur stor del av de studerande som sökt och tagits in till studier i enskilda kurser. Jag vill gärna kommentera en sak till. Enligt uppgift är medelåldern på dem som börjat läsa medicin i Uppsala 29 år. De är 35 å 36 år när de blir färdiga läkare. Utbildningsministern har alltid talat varmt för att vi skall satsa på forskning i vårt land. Tror verkligen utbildningsministern att man vid 35 å 36 årmed höga studieskulder och goda inkomster i sikte — är benägen att påbörja forskarutbildning? Helst bör man ju dessutom ha varit ute och praktiserat några år som läkare. Jag har tidigare här i kammaren sagt att jag tror att detta särskilt kommer att drabba kvinnliga forskare, eftersom man för dem kanske också måste räkna med några års uppehåll för familjebildning. Det måste vara angeläget att en så stor del av de studerande går direkt från gymnasieskolan in på universitet att vi får en tillräcklig rekrytering till forskarutbildningen. Till sist! Enligt de besked jag fått är det tyvärr i dag inte möjligt att läsa en kurs på halvtid vid sidan av en annan kurs, vilket många studerande tidigare gjort. Hårdare är inte studietakten i många kurser. Datorn lär spotta ut ansökningen till den andra kursen, när den ansökande redan är antagen till en kurs. Jag hoppas att denna sak tillhör de frågor som utbildningsministern lovar att man skall se över och eventuellt rätta till.

Herr talman! Jag ber att få tacka Jan-Erik Wikström för svaret. Det står väl vid det här laget klart att debuten för det nya antagningssystemet knappast blev någon dundersuccé. Jag tror att man framför allt kan peka på fyra orsaker till den kritik som vi har hört. För det första behörighetsreglerna. Här fanns det nyheter som många sökande inte var på det klara med och i vissa fall inte heller uppfattade som rättfärdiga. Det är riktigt som Jan-Erik Wikström säger att det var ett omfattande och noggrant förberedelsearbete innan riksdagen fattade sina beslut. Men det är också klart att när effekterna av de besluter börjat framträda, så tar debatten åter fart. Det skulle inte förvåna mig om vi med tiden kommer att se något annorlunda på det kvoteringssystem som nu har införts. Låt oss i varje fall ha öron och ögon öppna och se hur de nya principerna slår i praktiken. Möjligheten till justeringar finns kvar. För det andra tiden för ansökan och besked. På den punkten har vi en målkonflikt som är ganska svår att bemästra. För ett sent ansökningsdatum talar att sista terminens betyg skall kunna beaktas. Den vuxenstuderande som avslutar sin gymnasieutbildning den här terminen skall naturligtvis inte behöva vänta med högskoleutbildning till hösten 1978. För ett tidigt ansökningsdatum talar dels studierektorernas behov av att planera, dels de studerandes önskemål om besked i god tid. I år var det många som långt in i augusti inte visste om de skulle få börja studera i september. Det är givetvis en helt orimlig ordning, och det blev inte bättre av att man på vissa håll tvingades improvisera med lokala lotterier. För det tredje personalplaneringen vid antagningsenheterna. Det ligger i det här jobbets natur att det blir rejäla arbetstoppar och ganska långa perioder av lindrigare belastning, och det gäller då att organisera insatserna så att köerna inte blir orimligt långa och telefonväxlarna inte orimligt blockerade. Det gick man uppenbarligen inte i land med den här gången. För det fjärde fastheten i antagningssystemet. En väsentlig poäng med förhandsanmälan är ju att institutioner och skolor skall veta hur många studerande som kommer, men i den fria sektorn fungerar systemet i dag inte på det sättet — anmälningsstatistiken ger ingen klar ledning. Många studerande anmäler sig till flera kurser för att gardera sig, och studierektorernas gissningar blir därför inte mycket säkrare än förr. En anmälningsprocedur som inte på något sätt binder den studerande är från denna synpunkt inte mycket bättre än en fri tillströmning. Det här är några problem som motiverar en skyndsam översyn. Det var glädjande att Jan-Erik Wikström är öppen för en omprövning och beredd till snabba insatser. Jag hoppas också att den grupp som arbetar inom UHÄ skall bli framgångsrik i sin granskning av erfarenheterna.

Herr talman! Man kan lätt få intrycket när man talar om några frågor i samband med den nya högskolan att det bara skulle vara problem, men så har det ingalunda varit. Det vidgade tillträdet, det nya utbildningsutbudet, de nya högskoleorterna och inte minst den fria sektorn — med tanke på den ungdomsarbetslöshet vi har — har naturligtvis varit betydande vinningar. Men det finns alltid problem i samband med att en reform skall genomföras, och både Daniel Tarschys och Ingrid Sundberg har pekat på flera. Ingrid Sundberg frågade om det finns tomma platser. Ja, vissa kurser är inte fyllda. Såvitt jag förstår beror det på att det har varit för få som har sökt till dessa kurser. Jag vet inte när vi kan få uppgift om resultatet av antagningen till de enskilda kurserna. Medelåldern har gått upp. Jag tror för min del att det närmast är en engångsföreteelse att den har gått upp så pass kraftigt, eftersom det gissningsvis har funnits äldre studerande som har väntat på att just i år få påbörja sina studier. Men även om medelåldern i Uppsala vid läkarutbildningen är 29 år är ju inte alla 29 år. Man får väl utgå från att det är de yngre av dessa som i första hand kommer att intressera sig för forskarutbildning. Men på den här punkten tror jag att vi har anledning att vara ytterst uppmärksamma på utvecklingen. Över huvud taget är det trösterikt, med tanke på de problem som har uppstått, att det på alla håll deklareras en god vilja att man nu skall försöka lösa de praktiska svårigheter och problem som uppstår i samband med en reform som har varit så genomgripande som högskolereformen - i varje fall från administrativ och och organisatorisk synpunkt.

Herr talman! Jag vill till Jan-Erik Wikström säga att när man har kort tid på sig blir det lätt så att man drar fram de negativa sidorna. Jag vill också gärna från talarstolen understryka att jag tror att inte minst det vidgade tillträdet och arbetslivserfarenheten har utomordentligt stor betydelse för högskolan och utbildningen i denna. Det fanns antagligen inga tomma platser, sade utbildningsministern, och det är roligt att höra. Men samtidigt blir det med ett sådant system, där många söker utan att sedan börja på given plats, den orimligheten att man mycket sent får reda på att man skall börja. Jag tycker emellertid att utbildningsministerns svar verkligen andas en vilja att se över det hela och att vi skall kunna lösa de svåraste problemen. Jag skulle bara vilja peka på en sak till, och det är den s.k. fjärde kvotgruppen, där 25:4-orna söker. Man kan säga att det nya antagnings systemet genomgående har bidragit till en diskriminering av dem som börjar högskolan direkt efter gymnasiet. Kanske alldeles speciellt gäller detta den fjärde kvotgruppen, där enligt reglerna egentligen bara de skall antas som är fyllda 25 år och har förvärvsarbetat i minst fyra år. Men också bland dem finns många som har en gammal gymnasieexamen — studentexamen oftast — liggande i bagaget. Det har av dem upplevts som fel att man har skiljt på dem som bara har arbetslivserfarenhet och dem som råkat vara belastade med en studentexamen. Det har ställts betydligt högre krav på den senare gruppen vid antagningen. Men det är en sak som Jan-Erik Wikström kanske kan titta på i samband med översynen i övrigt.
Herr talman! Först bara en korrigering: Det är nog så att alla kurser inte är fyllda. Men jag har inte någon samlad statistik över det, utan vi får anledning att återkomma till frågan. Sedan vill jag gärna säga till fru Sundberg att om man ser på utfallet av antagningen finner man faktiskt att huvuddelen av de antagna vid de ”gamla” universitetsoch högskolelinjerna fortfarande kommer från treårig gymnasielinje eller motsvarande. Vid de tekniska högskolorna rör det sig om mellan 90 och 100 926. För läkarlinjen, som är en av våra mest attraktiva utbildningslinjer, var andelen från treårig linje ca 73 96. Ca 20 96 kom från grupp 4, och då kan man räkna med att hälften av dessa är personer som har både treårig gymnasieutbildning bakom sig och behörighet som 25:4-or. Jag vill till sist säga att vi naturligtvis behöver få tillfälle att mer grundligt analysera utfallet av det här första året på dessa punkter.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig varför jag inte beaktat riksdagens uttalande vid tillsättandet av ledamöter i statens kulturråd. I propositionen 1974:28 om den statliga kulturpolitiken uttalade min företrädare beträffande sammansättningen av styrelsen för statens kulturråd bl.a. att i styrelsen borde ingå ledamöter med en bred samhällelig erfarenhetsbakgrund. Vissa närmare angivna intressegrupper skulle också vara representerade i styrelsen. styrka yrkandet. Utskottet framhöll emellertid att vad som sägs i pro — Nr 10 positionen inte talar emot att styrelsen kommer att ges ett parlamentariskt Tisdagen den inslag med företrädare för olika politiska partier. Utskottet fann det önsk 18 oktober 1977 värt att så blev fallet. Vad utskottet anfört härom godtogs av riksdagen. Riksdagens önskemål anser jag vara uppfyllt i och med att politiskt Om sammansättverksamma personer med bred samhällelig bakgrund nu sitter i kultur — ningen av styrelsen rådets styrelse. Flera av dessa har erfarenhet av verksamhet i kommun = för statens kulturfullmäktige och landsting. De representerar olika politiska partier även råd om ingen av dem f.n. är ledamot av riksdagen.

Herr talman! ”När kulturutskottet behandlade propositionen om den statliga kulturpolitiken i maj” — 1974 -”aktualiserades kulturrådets sammansättning i två motioner, en från moderata samlingspartiet, där det yrkades att styrelsen skulle ges en helt parlamentarisk sammansättning, och en från centerpartiet, där det föreslogs att styrelsen skulle ges en parlamentarisk förankring med representanter nominerade av riksdagspartierna. Utskottet uttalade med anledning av dessa motioner följande: "Utskottet vill emellertid framhålla att vad som sägs i propositionen inte talar emot att styrelsen kommer att ges ett parlamentariskt inslag med företrädare för olika politiska partier. Utskottet finner det önskvärt att så blir fallet. Om också riksdagen uttalar sig härför bör syftet med yrkande 2 i motionen 1974:1706' — alltså centermotionen — ”kunna anses bli i huvudsak tillgodosett.” Utskottets mening underströks av att det anförda föreslogs bli ett uttalande till Kungl. Maj:t. Ingen fann det befogat att därefter avge reservation. Jag kan bara för min del konstatera att statsrådet klart åsidosatt riksdagens uttalade mening.” Vad jag nu sagt utgör ett direkt citat från kammardebatten den 19 november 1974. Den som framförde de här återgivna åsikterna var nuvarande skolministern och kollegan till Jan-Erik Wikström i utbildningsdepartementet Britt Mogård. Jag tvingas konstatera att den anklagelse som hon då riktade mot Bertil Zachrisson först nu har blivit en berättigad anklagelse, men självfallet riktad mot Jan-Erik Wikström. De två stora regeringspartierna krävde, när de var i oppositionsställning, att riksdagsledamöter skulle ingå i styrelsen för statens kulturråd. Riksdagen gick enhälligt det kravet till mötes. Nu har emellertid utbildningsministern rensat ut riksdagsledamöter ur kulturrådet. Detta är enligt min mening ett flagrant åsidosättande av riksdagens uttalande. Britt Mogård tyckte 1974 att Bertil Zachrissons tillvägagångssätt var omdömeslöst. Hon ansåg nämligen att två riksdagsmän var för litet för att uppfylla riksdagens önskan. Jag undrar vad hon och övriga moderater och centerpartister i regeringen säger nu, när Jan-Erik Wikström helt vägrar att beakta riksdagens uttalande. Min fråga i anledning av Jan-Erik Wikströms svar i dag är: Hur definierar utbildningsministern begreppet parlamentarisk? Britt Mogård 131 hänvisade i nämnda debatt till Bonniers Lexikon, där det om parlamentarisk nämnd står: ”Parlamentarisk nämnd, av regeringen tillsatt nämnd för granskning av vissa frågor, bestående av riksdagsledamöter, ——-.” Hon menade också att två riksdagsledamöter var för litet för att tillgodose kravet på representation från olika politiska partier. Jag upprepar alltså min fråga: Hur definierar Jan-Erik Wikström begreppet parlamentarisk?

Herr talman! Jag tillhörde inte kulturutskottet det aktuella året, vilket Georg Andersson gjorde. Men jag kan väl säga att när man läser vad utskottet skrev, så blir man något förbryllad. Utskottet lyckades nämligen med att avslå två motioner men samtidigt göra ett uttalande enligt vilket syftet i den ena motionen kunde anses i huvudsak tillgodosett om man har företrädare för olika politiska partier med. I departementet, där det finns sedvanlig juridisk sakkunskap, har vi självfallet prövat vad detta skulle innebära. Jag vill gärna vitsorda vad Georg Andersson sade, att jag för tre år sedan inte var på samma linje som Britt Mogård utan delade den uppfattning som min företrädare då hade. Det gör jag också i dag. Min tolkning av vad som hände när man förra gången utsåg ledamöter av kulturrådet, och bland dem två riksdagsmän, var att de inte valdes främst eller enbart därför att de satt i riksdagen utan därför att de representerade sakkunskap från den kooperativa rörelsen resp. från författarorganisationerna. Jag har också under hand fått mycket klara uttalanden om att i varje fall en av dessa riksdagsmän har bedömt det som praktiskt omöjligt att förena ett riksdagsmannauppdrag med styrelseuppdraget i statens kulturråd, så som rådet f. n. är belastat med arbete. Därför har jag försökt att tillgodose den önskvärda bredden genom att utse representanter för de olika politiska partierna men att då väsentligen välja sådana som har sin erfarenhet från primärkommuner och landsting.

Herr talman! Det intressanta i denna debatt är inte i och för sig vilken mening Jan-Erik Wikström och jag har om det lämpliga och önskvärda i att det skall ingå parlamentariker i statens kulturråd. Det intressanta är att riksdagen har uttalat sig för detta. Och den har gjort det på direkt önskan härom från de två stora regeringspartierna: moderata samlingspartiet, som ville ha en helt parlamentarisk sammansättning, och centern, som ville ha ett parlamentariskt inslag. Jag noterar att när utbildningsministern nu svarar på min fråga, så beskriver han inte verkligheten helt sanningsenligt. Han beskriver bara den moderata motionen och säger att den avslogs, men centermotionen, där man begärde ett parlamentariskt inslag och vilken blev tillgodosedd med riksdagens enhälliga uttalande, nämns inte i svaret. Detta uttalande har sedan av alla berörda tolkats så, att det skulle ingå parlamentariker i statens kulturråd. Jan-Erik Wikström säger också i svaret att han anser — Nr 10 att riksdagens önskemål är uppfyllda i och med att politiskt verksamma personer ingår i kulturrådet. Men detta är en helt ny tolkning av begreppet parlamentarisk. Jag vet inte någon som har utvidgat begreppet parla= = mentarisk på det sätt Wikström gör här. Och jag har utomordentligt - Om sammansättsvårt att tänka mig att de som motionerade, moderata samlingspartiet — ningen av styrelsen och centerpartiet, skulle ha varit nöjda med den tolkning som Jan-Erik = för statens kultur Wikström nu gör av begreppet parlamentarisk. De skulle säkert inte ha — råd varit nöjda med utskottets uttalande, om de hade vetat att det skulle tolkas på detta sätt. Men det är kanske så att åsikterna växlar när man flyttar över från oppositionsställning in i regeringskansliets boningar.
Herr talman! Om herr Georg Andersson menar att uttrycket parlamentariker är liktydigt med uttrycket riksdagsmän vill jag fråga, varför man inte använde det uttrycket. Nomineringarna till statens kulturråd skedde naturligtvis i nära kontakt med de andra regeringspartierna, som också delat de bedömningar som jag nu framfört. Jag vill bara tillägga att balansen i statens kulturråd nu är väsentligt bättre när det gäller såväl politisk och geografisk presentation som förhållandet mellan män och kvinnor. Alla dessa intressen har vi försökt att tillgodose.
Herr talman! Det är för mig självklart att regeringspartierna deltog i diskussionen om sammansättningen av statens kulturråd. Däremot fick inte oppositionspartierna någon chans att delta, trots att riksdagen uttalat att det borde finnas ett parlamentariskt inslag med representanter för olika politiska partier. Sedan en rättelse. Kulturutskottet skrev inte det här under mitt ordförandeskap, utan under Lennart Mattssons i Lane-Herrestad ordförandeskap. Det råder inget tvivel om vad han och de övriga borgerliga ledamöterna, och f. ö. hela utskottet, lade in i begreppet ”parlamentariskt” när det skrevs. Vi avsåg representanter för de olika politiska partierna i riksdagen.
Herr talman! När vi tillsatte ledamöter i statens kulturråd utgick jag från att de ledamöter med socialdemokratisk beteckning som tidigare hade förtroendet skulle ha motsvarande förtroende även när de omförordnades av den nuvarande utbildningsministern.
Herr talman! För undvikande av allt missförstånd ber jag att få framhålla att mina inlägg här inte får uppfattas som ett uttryck för misstroende mot någon av dem som utsetts till ledamot av statens kulturråd. Frågan 133 gäller inte detta, utan hur vi skall tolka riksdagens uttalande 1974 och om detta uttalande har beaktats. Jag menar att så som utbildningsminister Wikström nu utsett ledamöter i statens kulturråd har riksdagens uttalande inte beaktats. Jag vill här inte gå in på en diskussion om ledamöternas politiska hemvist, eftersom det inte är detta det är fråga om. Det står klart att partierna inte har getts tillfälle att nominera ledamöter från riksdagen.
Herr talman! Detta är klart, herr Georg Andersson, att det vid nominerandet av ledamöter i statens kulturråd väsentligen är fråga om en politisk fördelning. Det var ju det de två riksdagsmotionerna tog sikte på. Jag kan väl tillägga att jag också hade ett samtal om detta med framstående ledamöter av den socialdemokratiska riksdagsgruppen, men någon formell önskan om en nominering från den socialdemokratiska riksdagsgruppens sida framförde jag inte. Antalet ledamöter i kulturrådet från den nuvarande oppositionen är väsentligt större än antalet ledamöter från den gamla oppositionen var under den förra mandatperioden. Det kan säga något om den vilja som finns på den här punkten.
Herr talman! Jag går fortfarande inte in på diskussion om åsikter som finns representerade i kulturrådet. Klart är att nomineringen inte har skett genom partierna. Nu sist begärde jag ordet för att få säga att de antydningar som utbildningsminister Wikström gör om att överläggningar skulle ha skett med oppositionen inte utgör en riktig beskrivning av verkligheten.

Herr talman! Jag har inget annat yrkande än valberedningens i vars arbete jag deltagit. Jag vill emellertid begagna tillfället att erinra om vänsterpartiet kommunisternas principiella inställning i fråga om partiernas representation i utskotten. Som vi vid tidigare utskottsval framhållit anser vi att alla partier som genom val erhållit mandat i riksdagen också bör vara representerade i utskotten. Utredningen angående en allmän översyn av riksdagens arbetsformer har under året behandlat denna fråga. Utredningen har icke nu kunnat framlägga förslag till lösning. En lösning som kräver ändringar i riksdagsordningen går det f. ö. inte att genomföra omedelbart. Utredningen hänvisar därför f. n., samtidigt som den fortsätter sitt arbete, till möjligheten av en överenskommelse mellan partierna. Utredningen erinrar i sin skrivelse till riksdagens partigrupper om konstitutionsutskottets betänkande rr 36 i år. Jag citerar ur skrivelsen: ”Konstitutionsutskottet anförde bl.a. i ovan nämnda betänkande att det självfallet är av stort intresse för alla de i riksdagen representerade partierna att delta i utskottsarbetet. Utskottet ansåg vidare att det även från allmän synpunkt fick anses vara mindre tillfredsställande att den nuvarande ordningen för val till utskott kan leda till att parti ställs helt Vi instämmer i dessa synpunkter. Alla partier tycks alltså ha den uppfattningen att samtliga egentliga riksdagspartier bör beredas möjlighet att delta i utskottsarbetet. Inget utskottsparti, om jag får använda den beteckningen, vill emellertid f. n. avstå från några ordinarie platser i utskotten. Här finns en klyfta mellan idé och handling. I det läget har tanken framkommit att provisoriskt lösa frågan genom att vänsterpartiet kommunisterna erhåller extra suppleanter i tolv utskott, såsom valberedningen nu föreslagit. Vi har från vår sida accepterat detta just som ett provisorium, bl.a. för att underlätta kammarens och kansliets arbete. Erfarenheterna från våren visar att det finns behov av förändringar. För att detta system skall fungera måste det emellertid finnas möjlighet för vpk-representanterna att i utskotten avge reservationer. Vår grupp har med detta, herr talman, gett sitt bidrag för att underlätta kammarens arbete. Vi är naturligtvis övertygade om att de övriga partigrupperna skall agera så, att det förutsatta systemet kan fungera.

Herr talman! Enligt gällande ordning väljs utskotten enligt proportionella metoder. Innan man frångår den metoden och ger varje parti, företrätt i riksdagen, representation i utskotten krävs ett visst övervägande. Det kan ju bli så, att ett parti, uppkommet genom splittring eller på annat sätt, har en eller två representanter i riksdagen, och det är väl då inte rimligt att det partiet är representerat i utskotten. Likaså kan naturligtvis småpartier med hjälp av tolvprocentsregeln, ett undantag från fyraprocentsregeln, få representation i kammaren. Nu noterade jag beträffande partisplittringen att herr Hermansson använde beteckningen ”egentliga riksdagspartier”. Därmed kanske han gjorde ett undantag för partier uppkomna genom splittring — jag vet inte om det var avsikten. I det sammanhanget vill jag emellertid framhålla att moderata samlingspartiets representanter i valberedningen till protokollet, utan att göra någon reservation, har uttalat som sin mening att om vpk skall erhålla representation i utskotten borde man återgå till den ordning som gällde 1971-1973, nämligen att vpk inte var representerat i konstitutionsutskottet.

Herr talman! I utredningen om kommunal demokrati uppgav 85 96 av de intervjuade kommunalpolitikerna att de kände en konflikt mellan å ena sidan samhällsengagemang-arbete och å andra sidan familj-frihet. Denna konflikt tillhörde vardagen. I en intervju med ett kommunalråd i ett annat sammanhang kan man hitta de här uttalandena: En fredagkväll i februari hade jag äntligen tid över för en julbjudning för mina vänner. När jag på torsdagkvällen vid 23-tiden kommer hem till min fru sover hon. Jag har inte pratat med henne på en vecka annat än per telefon. Min familj får sitta emellan, det är klart. Och min fru har skött mycket av markservicen. Den här kommunalpolitikern är inget undantag. Han är säkert inte heller representativ bara för de kommunalpolitiskt aktiva utan också för dem som jobbar i det här huset. Många skulle kunna göra liknande beskrivningar av sina konflikter mellan familjen-fritiden och jobbet. Få kvinnor har samma möjligheter som män att ställa upp i politiken på de här villkoren. Bara vetskapen om omfattningen av ett samhällsengagemang får många kvinnor att avstå från samhällsuppdrag. Det är därför inte att undra på att endast i genomsnitt 20 926 av våra folkvalda i kommuner, i landsting och i det här huset är kvinnor. Vi har visserligen haft en ökning av antalet kvinnliga riksdagsledamöter, men den ökningen får en snigel att framstå som en sprinter — som Birgitta Wistrand, ordförande i Fredrika-Bremer-förbundet, uttryckte det. Med för få kvinnor i politiken mister också vårt samhälle möjligheten att fatta de rätta besluten om de förhållanden som rör vår 5S1-procentiga majoritet. Inga män kan till fullo förstå det samhälle som kvinnor lever i i dag, liksom kvinnor i dag inte kan klara politiken utan de erfarenheter som männen har av demokratin. Fler kvinnor i politiken betyder — om inte männen skall köras ut från politiken — att dessa måste lämna ifrån sig kanske hälften av sina uppdrag. Och många män har många uppdrag att avstå ifrån. I den undersökning som gjordes i riksdagen under föregående mandatperiod hade riksdagsledamöterna i genomsnitt 10,5 uppdrag var. Det var bara en genomsnittssiffra. Ett flertal hade långt fler uppdrag, andra hade färre. 250 av ledamöterna satt också i landsting och/eller kommunfullmäktige. Så många uppdrag finns det alltså att placera kvinnor på. Det görs dock inte i tillräcklig utsträckning, trots att inget parti vid Fredrika-Bremerförbundets utfrågningar uttalat sig emot fler kvinnor i politiken utan tvärtom ingående och samvetsgrant redogjort för resp. partis omfattande ansträngningar att få in fler kvinnor på olika uppdrag. Men kvinnorna skall komma in i politiken utan att egentligen vara där. Mångsyssleriet har en annan starkt hämmande effekt på jämställdheten vid sidan av den att förhindra att fler kvinnor får plats. De värst arbetsbelastade politikernas makar tvingas ibland att leva under samma betingelser som ensamstående föräldrar. Deras ansvar för hemmets skötsel och barnens vård är lika stort som om de hade levt ensamma. För mångsysslarnas äkta hälfter finns inga möjligheter att föra över sina erfarenheter till politiken. Också om detta kunde vi läsa i Aftonbladet i maj månad i år: ”Första åren kom han på fredagen, for på måndagen. Sedan blev det viktigare uppdrag, han kom till lördag lunch och for på söndag. Det var kämpigt. Vi gifte oss 1945, 1946 kom vårt första barn. Och där satt jag. Inte bara kvinnorna utan också barnen kommer i kläm. Även politikerbarn har rätt till sina föräldrar. Det är beslutsfattare som lever under de här omständigheterna som också fattar de beslut som rör kvinnor och de beslut som rör barnen. Hur är det möjligt att begripa deras situation när man inte har de praktiska erfarenheterna? Låt vara att inte alla behöver ha samma erfarenheter, men bara 3 26 av alla kommunalpolitiker är under 30 år. Folkpartiet har på sitt landsmöte i höst antagit en rekommendation om att ingen skall sitta i riksdagen samtidigt som han har tunga kommunala uppdrag. Det finns också en rekommendation att det räcker med att sitta i en statlig utredning och i en statlig styrelse. Det visar åtminstone en viljeinriktning, att mångsyssleri är negativt. En utredning om riksdagens mångsyssleri, där man också gjorde klart för sig vilka hämmande effekter mångsyssleriet har på de anhöriga och ens egna relationer till de anhöriga, skulle kunna bidra till att mångsyssleriet i allmänhet i samhället skulle minska. Förvisso är det partiernas egen sak att praktiskt genomföra åtgärder mot mångsyssleriet, men en utredning kanske skulle komma fram till fler förslag än vad folkpartiet har gjort. Ett annat sätt kan vara att vi tillsammans med redovisningen av våra yrkestitlar på vallistorna också tvingas redovisa våra många uppdrag. De som hade så många uppdrag att valsedeln inte räckte till kanske då bättre skulle förstå att makten måste spridas till andra människor. Jag yrkar bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Vad är definitionen på mångsyssleri? Det är nu sjätte gången enbart under 1970-talet som riksdagen diskuterar mångsyssleriet. Det kan därför vara på tiden att vi lämnar de svepande talen bakom oss och försöker göra klart för både oss själva och andra vad vi egentligen menar med ordet mångsyssleri. Läser man riksdagsprotokollen från 1970 och framåt, söker man där förgäves efter en definition på vad en mångsysslare är. Tidigare motionärer har tillfrågats men avböjt att definiera uttrycket i fråga. Kanske Bonnie Bernström är mera pigg på att göra ett försök; i så fall skulle det berika debatten. Kan man göra gränsdragningen så enkel, att man sätter gränsen vid ett visst antal uppdrag? Är man en mångsysslare om man har 10, 30 eller 60 uppdrag? Är problemet så enkelt? 30 uppdrag kan anses vara en hög siffra, men uppdragen kan mycket väl vara av den arten att de bara tar ett par timmar per styck och år. Å andra sidan kan vi ta exemplet med en person som har ett utomordentligt krävande arbete, kanske i ett enmansföretag, där heller ingen semester existerar. Han eller hon kan ha ytterst svårt att ta på sig ett enda arbetskrävande uppdrag utanför sitt ordinarie arbete. Slutligen finns det stora skillnader i arbetskapacitet individer emellan. Det finns ju också i denna kammare klart skinande ljus, med förmåga att läsa snabbt, tala snabbt — och vara snabba till ståndpunkter också för den delen. Andra behöver längre tid och hinner inte lika mycket, men gränsvärdet kan bli synnerligen svårt att hitta. Jag kan därför förstå att motionärerna inte vill gå i närkamp i den frågan. Men oavsett om vi lyckas dra en gräns eller inte förs det ju en debatt om mångsyssleriet, en debatt som jag vågar påstå pågår inom varje parti och som blir aktuell vid snart sagt varje nomineringstillfälle. Och jag vill säga att det är bra att den debatten hålls levande. Den behövs som en tumme på ögat på de förtroendevalda. Hur har då det här problemet uppkommit? Låt oss se litet tillbaka i tiden? Såvitt jag kan finna är det två grundorsaker. Först och främst har vi traditionen från en gammal tid, då allmänbildningen var lägre än nu och de som då höjde sig över mängden lätt blev något slags klockarfar som allt skulle bestyra. Det ansågs förr inte vara något fel. Sådana traditioner kan leva kvar länge. I senare tid har det tillkommit ett nytt moment. Sverige är en folkrörelsedemokrati, en demokrati som bärs upp av organisationer av olika slag. Den moderne nutidssvensken finner det självklart att vara medlem både i fackföreningen och i ideella och politiska föreningar. Men alla engagerar sig inte i arbetet. Man skjuter gärna över jobbet och ansvaret på någon annan — någon som skriver bra protokoll, någon som kan hålla i klubban osv. Trots allt tal om pampvälde väljer man om de förtroendevalda — han eller hon har blivit ett namn man känner — och sedan får de avancera ytterligare. Organisationsbakgrunden har blivit nära nog ett minimikrav på en kandidat i ett politiskt val i vårt land. Det breda registret blir då den matsäck som politikern bär med sig på sin vandring mot toppen. Så har rekryteringen till kommun, landsting och riksdag gått till. Då är frågan: Har vi i riksdagsarbetet lidit av att en del inte har klippt av banden till sina gamla engagemang, att de har fortsatt att skriva protokoll åt fackföreningen osv., att de har en bit av matsäcken kvar? Vår främsta uppgift är ju att stifta lag. Är det inte tvärtom så, att det i arbetslagstiftningen är bra att aktiva fackföreningsmän och företagare i egenskap av riksdagsledamöter påverkar utskottsbetänkandena, så att vi får lagar som även fungerar på arbetsplatsen och inte bara på papperet? Och för att hämta ett exempel från konstitutionsutskottet, som förra vintern satt med kommunallagspropositionen i fem månader: visst var det bra att så många utskottsledamöter hade praktisk erfarenhet av arbetet i kommuner och landsting. Man kunde förutse hur lagen skulle verka i praktiken. Jag skulle tro att t.o.m. reservanten måste hålla med mig om att det var bra. Men -— och det är viktigt att slå fast — det är naturligtvis inte nödvändigt, inte ens önskvärt, att behålla tunga uppdrag på hemmaplan i kombination med riksdagsarbetet. Särskilt gäller det de riksdagsledamöter som engageras i statliga styrelser. Allmänt kan nog sägas att mångsyssleriet nu minskar bland riksdagsledamöterna. Vi talade förr ofta om ”landstingspartiet” här i riksdagen — nu blir det allt färre med den kombinationen. Så sent som 1970, i den debatt man då hade om mångsyssleriet, kunde man tala om en riksdagsman med 200 uppdrag. Sådana finns inte numera, tack och lov. Om vi skall behålla vår folkrörelsedemokrati, är det nödvändigt att vi får fler medborgare aktiva och engagerade i förtroendeställning. Att sprida uppdrag på flera är också en förutsättning för en decentralisering av makten. Utskottet delar denna uppfattning — det framgår av utskottsbetänkandet. Låt mig sedan särskilt framhålla vad som står på s. 2 i detta betänkande. Där pekar utskottet på de undersökningar som redan gjorts av kommunalforskningsgruppen, de uppgifter som framkommit genom utredningen om den kommunala demokratin samt redovisningen av representationsundersökningen. Jag kan vidare hänvisa till utredningen om en allmän översyn av riksdagens arbetsformer och det arbete som bedrivs av sekretariatet för framtidsstudier. Slutligen vill jag påminna om att det kommer en rapport 1978 om "medborgarna, politikerna och den offentliga sektorn”. Om jag inte är fel underrättad är ledande folkpartister med i det arbetet. Det finns alltså redan ett mycket fylligt undersökningsmaterial om de förtroendevalda och om nomineringsvägarna — för den som vill läsa och har tid att läsa. Ytterligare material kommer som sagt 1978. Jag påstår att materialet är till fyllest. Det återstår för resp. parti att vid sina nomineringar dra erforderliga slutsatser. Därför är det överraskande att folkpartiet nu reserverar sig mot ett utskottsbetänkande som tar ställning mot mångsyssleriet som sådant och samtidigt understryker partiernas ansvar vid nomineringarna. Vi inom övriga partier är beredda att ta nomineringsansvaret med nuvarande material som grund — vi gör det redan. Varför skall folkpartiet behöva mer råg i ryggen än andra? Avslutningsvis vore det önskvärt om folkpartiet här och nu ville precisera motionskravet något. Vad gäller saken? Är det en beställning om ytterligare forskning, eller är det en parlamentarisk utredning om mångsyssleri som man vill ha? Sedan en liten kommentar till Bonnie Bernströms anförande. Hon berättade mycket målande om den konflikt som envar upplever —- konflikten mellan samhällsengagemangen och privat liv. Jag är rädd att jag gör Bonnie Bernström ledsen, men jag tror att vi måste inse att framför oss i den kommande utvecklingen det säkerligen inte ligger någon idyll, där riksdagens ledamöter kan räkna med någon åttatimmarsdag och 40 timmars arbetsvecka. Det här uppdraget är av den arten att det tar en dubbel normal arbetstid. Det är det val som envar måste göra när man erbjuds en nominering. Vi får ha klart för oss att något måste vi avstå, ifall vi vill fortsätta att syssla med det i och för sig mycket intressanta jobb som arbetet i och kring riksdagen utgör. Som en naturlig konsekvens är jag också tvungen att kanske göra Bonnie Bernström ledsen genom att allra sist yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det frågades efter en definition på mångsyssleri. Jag kan inte ge någon sådan. Det är bl.a. därför jag tillsammans med andra motionerat om att man skall se över mångsyssleriet. En definition som jag hörde häromdagen är att man skall inte blanda samman äpplen och päron. Det finns uppdrag som många av oss riksdagsledamöter har som inte tar särskilt lång tid, det finns andra som kräver större delen av dygnet, Vissa uppdrag kan innebära att man har stor makt, andra uppdrag kan betyda att man bara har en uppdragslista. Men det handlar inte enbart om att ha många uppdrag. Jag tycker att det är allvarligt om en riksdagspolitiker eller en politiker över huvud taget skulle ha så många uppdrag som nämnts här — 20, 30 eller 60. Det handlar nämligen också om hur vi skall få in fler människor i politiken. Samtidigt vet vi att det kan ha vissa fördelar att förena olika uppdrag —- av samordningsskäl och av informationsskäl. Vilka vet vi faktiskt inte, men det kan en sådan utredning som vi begärt titta på. Det skulle kunna vara en parlamentarisk utredning. Det vore bra om alla partier var representerade, därför att alla partier har erfärenheter av de här problemen. Jag tror inte heller att vi riksdagsledamöter någonsin kommer att få åtta timmars arbetsdag, men vi kan säkert minska ner den arbetsbörda som de flesta politiker har. Gör vi inte det innebär det också att man utesluter småbarnsföräldrarna, om man inte uttryckligen förklarar att kvinnorna skall stanna hemma och avstå från politiken.
Herr talman! Det var bra att Bonnie Bernström i sitt andra inlägg preciserade sig något. Hon kräver inte ytterligare forskning. Då är hon alltså ense med utskottet om att den hittills gjorda forskningen är tillräcklig som ett underlag för partierna att handla. En fortsatt forskning kan, såvitt jag begriper, inte leda till något annat än att man måste ta itu med hur den enskilde riksdagsledamoten fungerar i det här sammanhanget, och inte bara se till en schablon. I och med att Bonnie Bernström nu är inne på att en parlamentarisk utredning borde tillsättas vill jag göra klart för henne att vi lägger ytterligare ett uppdrag till många andra på dem som får detta utredningsuppdrag, speciellt som Bonnie Bernström räknar med att alla partier skall vara representerade i den här utredningen. Slutligen, herr talman, delar jag Bonnie Bernströms önskemål om att fler kvinnor engagerar sig i politiken och att även småbarnsföräldrar blir aktiva. Och när jag ser på hur partierna lyckats noterar jag att centerpartiet har ökat sin kvinnorepresentation mycket kraftigt här i riksdagen utan att prata så mycket men i stället handla i samband med nomineringarna. Detta kanske ger en liten lärdom om vad som egentligen leder till resultat i det politiska arbetet — det myckna motionerandet eller den tysta handlingen.
Herr talman! Det var glädjande att höra att Sven-Erik Nordin anser att det skall vara fler kvinnor i politiken. Men om vi inte omformar politiken kan vi inte räkna med att småbarnsföräldrar eller kvinnor över huvud taget kan komma med. Vi vet inte vilka konflikter småbarnsföräldrar som är politiker upplever. Vi skall inte tvinga människor in i samvetskonflikter bara för att de tycker att det är viktigt att också ta ett politiskt uppdrag.
Herr talman! Ja men, Bonnie Bernström, den här konflikten får vi lov att leva med. Den kan vara mer eller mindre stor i de olika fallen. Faktum är ju att Bonnie Bernström sitter här i kammaren. Jag vet att hon är småbarnsmamma. Alltså är det redan möjligt för småbarnsföräldrar att fullgöra ett riksdagsuppdrag. Sedan tycker jag att samhället får göra sitt för att underlätta sådana insatser — som också kan underlättas på många andra sätt, exempelvis genom att den man sammanbor med ställer upp, genom att grannar ställer upp, osv. Det sker faktiskt i många fall. Jag tror att det finns flera ledamöter här som inte skulle kunna behålla sitt uppdrag om det inte vore så att vi har en medhjälpargrupp som ställer upp och gör marktjänsten på hemmaplan.

Herr talman! Utskottets hemställan i det här ärendet känns inte särskilt uppmuntrande, men det blir betydligt bättre när man läser vad utskottet skriver i sitt betänkande — det måste jag till min glädje erkänna.

Men tyvärr är en effektiv kontroll från samhällets sida mer än nödvändig i detta sammanhang. Som exempel har vi i motionen anfört en utredning som gjorts av Motorbranschens riksförbund. I utskottsbetänkandet påpekas att det finns vissa felaktigheter i utredningen. Vi beklagar det men kan samtidigt konstatera att de inte ändrar någonting i princip. I sak är det problem vi tagit upp betydande, vilket utskottet också sagt. Den redovisning som görs i den åberopade utredningen belyser ändå på ett väsentligt sätt problemet. Det har även utskottet medgivit. Det är uppenbart att betydande belopp undandras samhället. Detta är en sida av saken, och den är nog så allvarlig. Det har utskottet också kraftfullt understrukit. En annan sida, som vi också antyder i motionen men som utskottet kanske inte fastnat för, är att detta förhållande ställer seriösa företag och ansvariga företagsledare — inte minst sådana företag som arbetar med stor öppenhet och under demokratisk styrning — i ett konkurrensmässigt sämre läge. Det är också allvarligt. Jag tycker att det förtjänar att påpekas i detta sammanhang. I motionen, som är ganska kortfattad, har vi visat på att problemet inte bara rör mervärdeskatteredovisning — det gäller också i vissa lägen arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. Även om jag inledningsvis sade att utskottets hemställan inte känns särskilt positiv kan jag konstatera att utskottet klart har dokumenterat samma uppfattning som motionärerna och i sak biträder motionen, i varje fall dess syfte. Utskottet följer visserligen inte vårt förslag att kammaren skulle ge regeringen till känna vad vi anfört i motionen men anvisar i stället vägen genom den s.k. mervärdeskatteutredningen och det s.k. RS-projektet, som jag inte närmare känner till men som jag förmodar är av den karaktären att det verksamt kan bidra till att denna fråga så småningom löses. Vi motionärer har alltså ingen erinran mot det utskottsförslag som föreligger. Vi hoppas att det skall ge frågan en tillfredsställande belysning och skapa underlag för vidare åtgärder från samhällets sida. Men självfallet skall vi följa frågan och återkomma om det visar sig att de vägar som utskottet nu anvisar inte leder till det mål som vi menar är viktigt att uppnå.

Herr talman! Efter Hans Alséns anförande kan jag fatta mig mycket kort. Utskottet instämmer i allt väsentligt i vad som har sagts i motionen. Det är, säger utskottet, mycket angeläget att kontrollen av mervärdeskatten förstärks, och detta är en fråga som bör kunna lösas inom rimlig tid. Mervärdeskatteutredningen skall bl.a. behandla kontrollfrågorna, och denna utredning beräknas vara klar under nästa år. Dessutom har RS projektet att ta upp frågan om hur mervärdeskatteenheterna skall samordnas med den nya skatteorganisation som kommer, och då finns det enligt vår mening ingen anledning — vi tror inte ens att det vore särskilt bra — att göra en särskild skrivning till regeringen om denna fråga. Det viktiga är, tycker jag, att riksdagen med anledning av motionen klart uttalar att åtgärder i riktning mot vad som har angivits i motionen är nödvändiga. Utskottet har också sagt att man förutsätter att mer värdeskatteutredningen kommer att belysa personalbehovet för att nå — Nr 11 en rimlig kontrollnivå. Utskottet säger vidare att man förväntar sig att regeringen och andra berörda myndigheter ägnar hithörande problem och frågor stor uppmärksamhet. älskormstrmoiiN Utskottet är enigt i sin bedömning av angelägenheten av åtgärder för Ändrade beskattbättre kontroll och över huvud taget ett bättre grepp om denna fråga. = ningsregler vid Om riksdagen ställer sig bakom den skrivning som utskottet har gjort — uthyrning av bör därför både regering och andra myndigheter känna sig förpliktade = fastighet att ta hänsyn till den vid den fortsatta handläggningen av dessa frågor. Vi är alltså i sak överens med motionärerna. Utskottet anser att detta är en stor och viktig fråga, och vi förväntar oss att den kommer att lösas inom en mycket nära framtid.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
Herr talman! Jag vill bara ytterligare understryka vad jag sade tidigare, att vi motionärer inte har något annat yrkande utan instämmer i utskottets hemställan. Efter att ha hört Tage Johanssons deklaration känner jag mig ännu tryggare — det var ett belysande och klart anförande som Tage Johansson höll, och jag tackar för det.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 7 behandlas motionen 1976/77:171 om ändrade beskattningsregler vid uthyrning av fastighet. I motionen hemställs att den som uthyr fastighet eller del därav får rätt till samma skattemässiga behandling oberoende av om uthyrning 19 I motionen har jag tagit upp några icke önskvärda konsekvenser av de nu gällande beskattningsreglerna för fastigheter, som visat sig vid den praktiska tillämpningen av lagstiftningen. Genom den nya lagstiftningen, som började tillämpas vid 1970 års taxering, gavs bl.a. möjlighet till avskrivning enligt rörelsereglerna av hyresfastighet eller del därav, som är uthyrd för rörelseändamål. Redan tidigare gällde att sådan del av annan fastighet, i vilken fastighetsägaren själv bedrev rörelse vid inkomsttaxeringen, hänfördes till rörelse, och avskrivningsreglerna för rörelsefastigheter blev då alltså tillämpliga. Vid uthyrning av lokaler för av annan bedriven rörelse kunde däremot avskrivning av dessa lokaler ske endast på samma sätt som för bostäder.

Vid den praktiska tillämpningen har de nya reglerna visat sig få icke önskvärda och orättvisa konsekvenser. Om uthyrning av lokaler sker för verksamhet som inte är hänförlig till rörelse enligt 27 § kommunalskattelagen är rörelsereglerna inte tillämpliga. Detta framgår bl.a. av ett utslag i regeringsrätten i ett förhandsbeskedsärende. Vid uthyrning av t.ex. kontorslokaler till en rörelseidkare får rörelsereglerna tillämpas. Hyrs lokalerna däremot ut till stat eller kommun för deras förvaltning är rörelsereglerna inte tillämpliga. Rörelsereglerna får heller inte tillämpas om lokalerna hyrs ut för fastighetsförvaltning, då verksamheten ju beskattas som inkomst av jordbruksfastighet eller annan fastighet. Med hänsyn till att lagstiftningens syfte har varit att lokaler som används för samma ändamål skall kunna skrivas av enligt samma grunder, oavsett vem som använder dem och oavsett hyresgästens inkomstbeskattningssituation, upplevs den skillnad som görs mellan rörelsedrivande hyresgäster och t.ex. en statlig förvaltning eller kommunal myndighet som omotiverad och inkonsekvent. Det är t.ex. mera förmånligt för en fastighetsägare att hyra ut lokaler till privatpraktiserande tandläkare och läkare än att hyra ut till landstinget. I betänkandet uttrycker skatteutskottet förståelse för önskemålet att fastigheter skall kunna behandlas mer likartat vid beskattningen, men med hänvisning till pågående utredningsarbete inom företagsskatteberedningen hemställs att riksdagen avslår motionen. Herr talman! Jag har för dagen inget annat yrkande än utskottets. Jag vill endast uttrycka min förhoppning om att frågan skall få en snabb lösning vid en framtida översyn av avskrivningsreglerna.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 8 behandlas två motioner från moderata riksdagsledamöter i vilka de tar upp villabeskattningen. Den ena motionen gäller införandet av ett reparationsavdrag för villor, och den andra tar upp frågan om översyn av småhusbeskattningen inför 1980 års allmänna fastighetstaxering. Den är numera framflyttad till 1981. Riksdagen har så sent som 1974 tagit ställning till bostadsbeskattningens allmänna utformning. Vid 1975 års riksmöte justerades villaschablonen med anledning av utfallet av 1975 års fastighetstaxering. De s.k. skiktgränserna justerades och schablonavdraget, som tillkommer alla villaägare, fördubblades från 500 till 1000 kr. per fastighet. Utskottet utgår ifrån att riksdagen, när resultatet av kommande fastighetstaxering föreligger, kommer att få ta ställning till om det erfordras ändringar av villabeskattningen. Frågan om införande av särskilda reparationsavdrag för villaägare har utskottet behandlat åtskilliga gånger förut men stannat för ett avslagsyrkande. Utskottet anser att det inte nu har åberopats några nya omständigheter som motiverar ett ändrat ställningstagande, utan utskottet hemställer att riksdagen avslår motionerna. Jag ber att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 10 gäller några motioner, som tar upp bevissäkringslagen till granskning och kräver viss översyn. Ett enigt utskott finner tydligen inte att det kan finnas anledning till vissa frågetecken gentemot denna lag och hemställer om blankt avslag på motionerna. Jag delar inte utskottets mening. Vi har i vårt land ett högt skattetryck. Det fordrar troligen i sig effektivare kontrollåtgärder från samhället än om skatterna vore lägre. Fler människor försöker sannolikt komma undan sin del av skattebördan, ju hårdare skattetrycket är. Det kan samhället naturligtvis inte acceptera. Kontrollen måste vara så effektiv som möjligt. Men kontrollreglerna måste samtidigt stå i överensstämmelse med grundläggande rättssäkerhetsprinciper. Från många håll har skarp kritik riktats mot bevissäkringslagen i detta avseende. Den kritiken kan enligt min mening inte utan vidare avvisas. Det finns delar av lagen som inte tillräckligt beaktar den enskildes legitima behov av rättsskydd mot statsmakternas företrädare när lagen tillämpas. Lagen borde därför förbättras i de delarna. Motionen 1976 77:936, tar upp två frågor: Vilka kriterier skall föreligga för att lagen skall få tillämpas? Vem skall få besluta om säkringsåtgärder? Lagen kan nu tillämpas utan att misstanke om brott föreligger. I sitt betänkande 1975/76:12, när denna lag antogs, sade skatteutskottet: ”I de situationer, då bevissäkringslagen är avsedd att tillämpas, finns ofta inte anledning misstänka brott.” Syftet med de föreslagna säkringsåtgärderna är att granskningsledaren skall få tillgång till de räkenskaper och andra handlingar som den granskade utan godtagbar anledning vägrar att utlämna. Vem avgör då om anledningen är godtagbar? Jo, herr talman, det gör granskningsledaren. Det verkar som om också skatteutskottet känt på sig att detta kan ge denne granskningsledare alltför stora befogenheter. I en senare mening sade utskottet att de ökade befogenheterna måste användas med ”omdöme och urskillning”. Av detta drar jag slutsatsen att det måste vara något speciellt med denna lag. Jag trodde faktiskt att det ålåg varje företrädare för statsmakterna att i varje agerande gentemot den enskilde medborgaren uppträda just med omdöme och urskillning, utan att detta särskilt behövde anges i lagens motiv. Beslutet om säkringsåtgärder ställer utomordentligt stora krav på granskningsledaren, som ensam skall besluta om dessa på den enskilde individens sektor mycket inträngande åtgärder. Rättssäkerheten skulle stärkas väsentligt, om det i stället var t.ex. länsskatterätten som beslöt i dessa frågor. Herr talman! Trots att ett enigt utskott tydligen har en annan mening än jag, anser jag att bevissäkringslagen i sin nuvarande utformning strider mot väsentliga rättssäkerhetsintressen. Jag yrkar därför bifall till motionen 1976/77:936.

Herr talman! Som Håkan Winberg nyss sade står ett enigt utskott bakom skatteutskottets betänkande. Men jag har anledning att något belysa bevissäkringslagens användningsområde. Bevissäkringslagen för skatteoch avgiftsprocessen har ersatt den tidigare lagen om handräckning vid taxeringsrevision. Anledningen till detta var att handräckningslagen på grund av sin utformning i praktiken var otjänlig för sitt ändamål. Båda lagarna tar sikte på det fall då en skattskyldig vägrar att lämna ut de handlingar som han skall föra enligt lag och är skyldig att förete för granskning på anmodan av vederbörande myndighet. I verkligheten kom handräckningslagen i stort sett att sakna betydelse av flera anledningar, som jag ej skall gå in på. Klart är dock att den hade ett flertal brister. Som belägg för detta kan omnämnas att den fram till 1976 hade tillämpats endast ca tio gånger sedan den infördes 1961.

Herr talman! Jag vill stryka under för Olle Westberg att jag yrkar inte att lagen skall upphävas. Jag yrkar på förbättringar i två avseenden. Här kan det te sig som en motsättning mellan effektivitet och rättssäkerhet. De begreppen sätts ofta emot varandra, och ibland är det riktigt. Jag menar att effektiviteten inte får drivas så långt att den inte kan förenas med åtminstone rimliga krav på rättssäkerhet. Det kan knappast ha undgått Olle Westberg att det har funnits en seriös debatt i vårt land efter det att bevissäkringslagen kanske alltför lättvindigt gick igenom här i riksdagen. Representanter för skilda verksamheter — domare, advokater, vetenskapsmän, företrädare för näringslivet m.fl. — har hävdat eller i varje fall ifrågasatt om inte vissa regler i den här lagen naggar legitima rättssäkerhetsintressen i kanten, för att nu uttrycka mig försiktigt. Med den nuvarande utformningen kan lagen bli ett hot mot den enskildes integritet, en enskild mot vilken ingen som helst misstanke om brott föreligger. Låt mig ta ett exempel: Jag tycker att granskningsledaren har fått för stora befogenheter när han ensam skall besluta om säkringsåtgärder. Det är väsentliga risker för felbedömning, när en person skall göra den här bedömningen mycket snabbt. Och att man allmänt har varit medveten om riskerna visar ju det förhållandet att då det gäller de mera ingripande säkringsåtgärderna, nämligen i privatutrymmen, har lagen redan — helt riktigt, tycker jag — kravet att åtgärderna skall föregås av beslut av länsskatterätt. Men nu menar vi motionärer att kravet på beslut av länsskatterätt måste uppställas också för beslut om säkrings åtgärder i andra utrymmen. Jag vill slutligen säga, herr talman, att motionen 936 begär inga långtgående ändringar i bevissäkringslagen. Lagen skulle också med de här ändringarna bli mycket effektiv och vara en utomordentlig tillgång i kampen mot det skattefusk som vi alla vill beivra. Men just de här ändringarna skulle ta bort de värsta riskerna för övergrepp mot den enskildes integritet.
Herr talman! Jag vill först och främst säga till Håkan Winberg att det finns inget belägg för att bevissäkringslagen hittills i varje fall har naggat rättssäkerheten i kanten. Därför bör vi, som jag sade nyss, avvakta och se om det kan befaras att lagen skulle kunna verka på det sättet. Det har inte framförts någon kritik över huvud taget de få gånger då lagen tillämpats. Sedan vill ni ändock att det skall föreligga misstanke om skattebrott för att bevissäkringslagen skall få tillämpas. Man kan ju inte misstänka skattebrott, om man inte får tillgång till underlaget för bedömningen av vad den skattskyldige skall betala i skatt. Man måste ha tillgång till de handlingar, de räkenskaper som finns i första hand, och det kan man inte få med den modell som ni förordar och som innebär att man skall misstänka skattebrott. Det behöver ju inte vara fråga om skattebrott alla gånger för att vederbörande inte skall vilja tillhandahålla räkenskaper och andra handlingar som underlag. När det gäller förslaget att länsskatterätten bör få fatta beslut, så kommer vi tillbaka till den handläggningsgång som förekom när handräckningslagen fanns. Det tog för lång tid. Taxeringsrevisorerna var många gånger vanmäktiga: den som det gällde skulle föreläggas vite, och det var också mycket annat som skulle göras. Det tog alltså för lång tid, så att den som man granskade hann smussla undan och förvanska de handlingar som skulle ligga som underlag för bedömning av taxeringen. Det är den faran jag ser — skall länsskatterätten fatta besluten får den som är utsatt för granskning god tid på sig att undandra handlingar osv. Och som jag sade nyss: Vi bör avvakta och låta bevissäkringslagen verka längre, innan vi företar undersökningar eller gör ändringar i lagen.
Herr talman! I skatteutskottets förra betänkande, från 1975/76, sade man just att vederbörande, som skall utsättas för granskningen, med den här lagen ”inför hotet om säkringsåtgärder blir benägen att i ökad utsträckning frivilligt förete bevismaterial och att lagstiftningen därigenom kommer att få en betydelsefull preventiv effekt”. Det är ju det som har skett. Vi vet inte i hur många fall man med lagen som hot har kunnat driva fram de här åtgärderna, som kanske för många enskilda ändå har varit ett intrång i deras integritet. Det är väl riktigt som Olle Westberg säger, att formellt har lagen inte tillämpats så mycket. Men just det här hotet har gjort att själva verk ningarna av lagen har kunnat sträcka sig över många områden. Jag anser att risken är tillräcklig för att man skulle göra denna, som jag tycker, ganska begränsade översyn.
Herr talman! Jag kan inte förstå vad Håkan Winberg säger om faran av det hot som de granskade kan vara utsatta för. Det måste ändå vara så att de har vägrat att utlämna handlingar och annat material som skulle ligga till grund för taxering. De är ju skyldiga att tillhandahålla sådant material. Skall då inte taxeringsrevisorn eller granskningsledaren kunna tala om, att man har bevissäkringslagen att tillgå för att kunna få fram handlingarna? Jag kan inte förstå att detta skall vara så farligt ur den här synpunkten.
Herr talman! Det är det jag menar, att risken är att granskningsmannen gör en felbedömning i sin iver och i sitt nit att få ett gott resultat, och därför borde den bedömningen ligga på länsskatterätten.

Herr talman! I det här utskottsbetänkandet tas det upp många intressanta och värdefulla vilt-, jaktoch naturvårdsmotioner. Det gäller en motion om förbud att införa produkter av utrotningshotade djurarter. En talesman för den motionen kommer att yttra sig senare. Vidare rör det sig om en motion om skydd för sälstammen och om en motion om att man bör försöka minska antalet viltolyckor. Det finns också fler motioner. Allt det här är ju mycket intressant och aktuellt, och någonting måste göras. Jag måste nog säga att utskottsbetänkandet är tunt. Antalet sidor är förstås inte direkt avgörande när det gäller behandlingen av motionerna, men några av motionerna har, enligt min mening, behandlats ganska styvmoderligt. Beträffande en del av motionerna har man hänvisat till att frågorna finns med i vissa konventioner, och det är väl riktigt. Men jag tror inte att man i konventionerna hundraprocentigt tagit med allt vad som yrkats i motionerna. Några motioner föreslås överlämnade till utredningar, och det är bra, men en del motioner har man inte gjort någonting åt. Man tror bara att vissa utredningar kommer att behandla motionerna. Jag har i en motion tagit upp den s.k. skyddsjakten.

Många med mig tycker att det här är felaktigt. Under föryngringstiden när det finns ungar i gryt och reden skall det vilda, oavsett art, ha lugn och ro. Även grävling, räv eller duvhök skall ha rätt att föda fram sina ungar. Avlivas den ena föräldern eller båda går ungarna en säker, kvalfylld hungersdöd till mötes. Vid behandlingen av denna motion tar utskottet upp en för oss alla självklar sak, nämligen att det är naturvårdsverket som har att bedöma om någon djurart hotas på något sätt. I så fall får man skriva till regeringen och föreslå ändringar i jaktstadgan, eftersom det är regeringen som beslutar. Det där kände vi till, men man får veta mycket litet om vad utskottet självt tycker i de här frågorna. Det är emellertid utskottets egen uppfattning jag efterlyser, och jag hoppas att utskottets talesman vill ge besked om denna. Utskottet framhåller vidare: ”Frågan om skyddsjaktens utformning torde f. ö. också falla inom ramen för den i det föregående nämnda jakt och viltvårdsberedningens uppdrag. Utskottet finner med hänsyn till det sagda att motionen 1223 inte bör föranleda någon åtgärd från riksdagens sida.” Jag vill för min del ifrågasätta om beredningen verkligen kan ta upp denna fråga. Vad denna beredning hittills åstadkommit är, såvitt jag vet, ett förslag om införande av vårjakt på sjöfågel, och det är ett föga naturfrämjande förslag. Men kanske har utskottet fått uppgift om att den fråga jag aktualiserat i mitt yrkande kommer att tas upp i beredningen, och då är det gott och väl. I så fall vill jag emellertid få besked om att det förhåller sig så.